Herr talman! Till skillnad mot vad som var fallet i föregående ärende skall vi nu hålla oss ovanpå markytan ett tag. Trafikutskottet behandlar i sitt betänkande nr 24 Kungl. Maj:ts förslag till ny väglag m.m. Helt allmänt kan väl först sägas att den gällande lagstiftningen om allmänna vägar som härrör från 1943 är i stort behov av en modernisering och komplettering i olika avseenden. Det har trots allt hänt en hel del i fråga om trafikutvecklingen på dessa 28 år. Främst är det väl bilismens snabba frammarsch som väl ingen vid väglagens genomförande kunde drömma om som i dag ställer helt andra krav i fråga om byggande och skötsel av allmänna vägar och som kraftigt inverkar när det gäller vägarnas betydelse för den intilliggande marken. Bland nyheterna i den nu föreslagna lagstiftningen på vägområdet må också framhållas de som tillgodoser kraven på en ökad trafiksäkerhet, vilket bl.a. ges uttryck i väghållarens rätt att inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser ordna belysning på vägarna, det generalla förbudet att utan länsstyrelsens tillstånd ansluta enskild körväg till allmän väg eller ändra sådan anslutning, liksom att länsstyrelsen ges möjligheter att ingripa mot befintliga trafikfarliga enskilda utfarter. Det skärpta reklamförbudet längs vägarna samt förbudet mot störande ljuskällor är också ägnat att främja trafiksäkerheten. Propositionen upptar också en rad övriga författningsförslag. Jag konstaterar med glädje att väghållarens renhållningsskyldighet nu återigen skall utvidgas till att gälla även inom område med stadseller byggnadsplan. Det under 1971 rådande förhållandet har varit orimligt och har orsakat stor irritation ute i kommunerna. Det har i praktiken inneburit att staten som väghållare har sandat och vidtagit andra åtgärder för att motverka halka, medan det ålagts kommunerna att ta bort sanden samt rensa och tina upp rännstensbrunnar. Det är bra att dessa missförhållanden nu har rättats till. Om nödvändigheten av en väglagsreform har inte rått några delade meningar vare sig bland de sakkunniga eller bland de remissinstanser som har haft att yttra sig över förslaget. Mot en lag som främjar ett fortsatt förbättrande av vägoch trafikmiljön har inte heller under utskottsbehandlingen några invändningar rests. Utskottet har alltså i allt väsentligt varit enigt i fråga om en tillstyrkan till propositionen. Det är bara i fråga om länsvägnämndernas organisation och verksamhet som vi till slut har stannat vid olika uppfattningar. Regeringen föreslår i propositionen att länsvägnämnderna skall finnas kvar som rådgivande organ. Så långt är också utskottet helt enigt, även om man kan säga att lekmannainflytandet i vägfrågor till viss del blir tillgodosett genom de nya länsstyrelserna. Vi följer också departementschefens förslag om antalet ledamöter och avvisar förslag om ett större antal, vilket har framlagts motionsvägen. Vad som skiljer oss åt är sättet att utse dessa ledamöter. Den borgerliga kommunistiska alliansen i utskottet föreslår att landstingen skall utse ledamöter i länsvägnämnderna, medan den socialdemokratiska minoriteten följer propositionen och anser att de skall utses av länsstyrelserna. Det är förvisso ingen stor sak, men vi anser att det ligger närmast till hands att länsstyrelsen genom sin behandling av olika planeringsfrågor och därmed också för länet betydelsefulla vägfrågor är väl skickad att utse personer med intresse för och insikter i väg-, trafikoch transportfrågor i dessa länsvägnämnder. Den kommunala förankring som utskottsmajoriteten anser vara av vikt att länsvägnämnderna får även i fortsättningen samt kravet om en geografiskt sett allsidig representation blir säkert lika väl tillgodosedda med vårt förslag, och den oro som majoriteten härvidlag hyser är enligt vår mening överdriven. Länsstyrelsen kommer säkert att göra urvalet enligt dessa intentioner. Som en följd av att länsstyrelsen av oss föreslås bli valkorporation kan vi inte heller biträda majoritetens förslag om att länsvägnämnderna får besvärsrätt. Till sist vill jag också påpeka ett litet fel som uppstått i ingressen till reservationen. Det står där att ”det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 9 med orden ”Genom att” och slutar på s. 10 med orden ”1 juli 1972” bort ha följande lydelse:” osv. Genom att utskottsmajoritetens skrivning ändrades i sista stund flyttades majoritetens skrivning i stället till nederst på s. 10 och slutar där med orden ”de nuvarande länsvägnämnderna”. Kartong på denna ändring har beställts av tryckeriet men har tyvärr inte hunnit levereras. Herr talman!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
Att till begreppet allmän väg skall kunna räknas alla anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande öppnar ju, såsom påvisas i utskottets betänkande, nya möjligheter till arrangemang som väghållaren kommer att stå för. Här har av den föregående talaren nämnts hållplatser, rastplatser, parkeringsplatser och vägbelysning. Detta verkar ju ändamålsenligt. Det ökade ekonomiska ansvar som därmed läggs på väghållaren, vägverket, kan samtidigt underlätta för kommunerna, som nu har ansvaret för många av de åtgärder som enligt förslaget till väglag kommer att åvila väghållaren. Detta kan ha en viss betydelse för kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Vidare tycker jag det är mycket positivt med de ordningsoch säkerhetsföreskrifter som bl.a. säger att anordning för reklam eller liknande ändamål inte får finnas på mindre avstånd än 50 meter från vägområdet och att ljusanordning som på menligt sätt kan påverka ljusförhållandena för trafiken inte får finnas intill vägområdet. Det har säkert sitt värde för trafiksäkerhetsarbetet liksom också detta att länsstyrelsen kan ingripa beträffande anordning som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Beträffande propositionens förslag att länsvägnämnderna skulle utses av länsstyrelserna och även berövas sin besvärsrätt samtidigt som de förutsätts få vidgade uppgifter som rådgivande regionala organ finns däremot en del att säga. Jag för min del uppfattar vägnämndernas verksamhet som betydelsfull och av värde inte minst ur kommunal synpunkt. De frågor de har att yttra sig över blir ju mer och mer omfattande allteftersom bilismen och därmed också vägbyggandet tilltar. I den nuvarande väglagstiftningen sägs att både vägnämnder och länsvägnämnder är till för att företräda de lokala vägintressena, och det är en princip som bör understrykas också när det gäller länsvägsnämndernas verksamhet i fortsättningen. Nu föreslås att de lokala vägnämndernas funktioner skall övertas av andra kommunala organ, men då det är avsikten att länsvägnämnderna skall finnas även i fortsättningen tycker jag det är på sin plats att betona vikten av att de lokala och kommunala intressena får sin plats vid behandlingen av vägfrågorna inom ett län. I min uppfattning att den synpunkten är riktig har jag stärkts vid samtal om dessa frågor med personer verksamma i landsting och andra kommunala organ. Därför har jag i utskottet stött en motion där det föreslagits att länsvägnämnderna skulle utses av landstingen för att därmed ge dessa en kommunal och parlamentarisk förankring. Länsvägnämndernas besvärsätt har också diskuterats i utskottet. Det måste, tycker jag, anses som en ytterligare fördel att en sådan kan bibehållas om utskottsbetänkandet på denna punkt bifalles. Nu har det vid behandlingen av denna fråga anförts att det förhållandet att de nuvarande länsstyrelserna till hälften utgörs av utav landstinget utvalda ledamöter skulle vara till fyllest för att garantera det lokala och kommunala inflytandet vid utseendet av länsvägnämnderna. Enligt min uppfattning kan man inte se frågan på det sättet. För det första är inte alla partier representerade i dessa länsstyrelser och kan därför inte ha något inflytande på valet av de här nämnderna. För det andra är det väl ändå så att det kommunala inflytandet på ett helt annat sätt gör sig gällande om man i en församling av landstingens typ kan framföra kandidater och diskutera dessa. Jag tycker att det är nödvändigt att lokala intressen i sådan här fall kan komma till uttryck. Jag vill understryka det med att yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! När riksdagen nu har att ta ställning till trafikutskottets betänkande nr 24 angående ny väglag råder det, som de bägge föregående talarna poängterat, en betydande enighet inom utskottet om själva väglagen. Enigheten är nästan total. Vad som skiljer oss åt är, som herr Hjorth har berört, bara två punkter, nämligen hur länsvägnämnderna skall utses och om de skall ha besvärsrätt. Låt mig med en gång säga att utskottsmajoriteten inte bestrider att länsstyrelserna är kapabla att utse de rätta och duktiga personerna till en länsvägnämnd. Men vad frågan gäller är om man vill låta ett organ som inte är statligt utse representanter i en statlig nämnd som har att bevaka för länet betydelsefulla frågor. Egentligen är detta en fråga om hur långt man vill föra ut beslutsoch påverkandeprocessen i den statliga förvaltningen. I det avseendet innebär utskottsmajoritetens förslag en viktig avvikelse från propositionen; vi föreslår att samtliga ledamöter i länsvägnämnderna skall utses av landstinget, medan propositionen och reservanter menar att länsstyrelsen skall utse sina egna rådgivare — ett i och för sig ganska märkligt förhållande. Men vi är överens om att länsvägnämnderna skall finnas kvar som rådgivande organ. Utskottsmajoriteten anser att det då måste vara rimligt att dessa får väljas på ett sätt som markerar deras självständighet och betydelse. Det sker om man låter landstinget välja ledamöterna. I detta ligger inget nytt. Jag vill gärna erinra om diskussionen angående landstingsvalda befattningar inom den statliga länsförvaltningen. Den diskussionen är gammal. Det är inte alls så att denna princip endast har omhuldats av utpräglade länsdemokrater. Länsförvaltningsutredningen, som arbetade fram den partiella länsstyrelsereformen, övervägde två alternativ för den nya länsstyrelsens sammansättning. Det ena var just vad trafikutskottet nu föreslår beträffande länsvägnämnden. Det andra alternativet var en blandning av landstingsvalda och ”kungaförordnade”. Utredningen stannade för det senare alternativet men föreslog att landstinget skulle utse flertalet ledamöter — eller sex av tio. Som alla vet blev resultatet fem — fem. Valförrättare till de nuvarande länsvägnämnderna är de vägnämnder som nu skall försvinna genom den lag som riksdagen i dag har att fatta beslut om. Dessutom utser skogsvårdsstyrelsen en representant och länsstyrelsen två. När vägnämnderna upphör ligger det därför nära till hands att överföra valförrättningen till ett parlamentariskt sammansatt organ. Vi anser det då vara logiskt att stanna för landstinget. Diskussionen huruvida man skall ha länsvägnämnder eller ej har varit livlig. Många har menat att man inte borde ha sådana när man nu fått en länsstyrelse med lekmannainflytande. Jag uttrycker min tillfredsställelse över att statsrådet Norling i detta fall inte nöjt sig med det ökade medborgarinflytande som den partiella länsstyrelsereformen innebär utan anser att man vid sidan av denna bör ha länsvägnämnder som ett rådgivande organ.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

Herr talman! Jag har blivit uppmanad att fatta mig kort på grund av att det är interpellationssvar som väntar. Men jag tror att jag kan påstå att jag inte brukar belasta kammaren i onödan med långa anföranden. Herr Magnusson i Kristinehamn kände väl behov av att avge en röstförklaring. Det kan vara förståeligt när han inte hade någon egen partimotion att stödja sig på. Även herr Dahlgren har talat för majoritetens förslag. Jag konstaterar att i sakfrågan finns det inte några delade meningar. Vi är eniga om att till länsvägnämnderna skall utses kunniga personer, som är geografiskt spridda i länet och som har intresse för de frågor det gäller. Trots att jag har lyssnat på herrar Magnusson och Dahlgren vill jag fortfarande hävda att dessa krav blir lika väl tillgodosedda enligt reservanternas förslag. Det har här erinrats om lekmannainflytandet på länsplanet. Lekmännen har genom sitt planeringsarbete en allsidig överblick över länet och känner mycket väl de personer som är verksamma där, bl.a. just i väg-, trafikoch transportfrågor. Det ligger då enligt min mening nära till hands att man när det gäller att utse dessa ledamöter i första hand utser personer som tillhör de kommunala organ som i fortsättningen skall syssla just med vägfrågorna. Herr Magnusson nämnde att länsvägnämnderna var värdefulla och att man där skulle få företrädare för de lokala intressena. Ja, det vill jag påstå att man nu får i ännu högre grad, eftersom det blir en vägnämnd i varje kommun, vilket inte har varit fallet tidigare. De kommunala organen åläggs att sköta just dessa saker. Även i länsvägnämnderna blir det ett lokalt inflytande. Jag kan inte riktigt förstå att de landstingsledamöter som sitter i länsstyrelsen skulle vara mindre lämpliga att utse länsvägnämnd än de ledamöter som gör det i egenskap av landstingsmän. Vi har ju fem landstingsvalda ledamöter i länsstyrelsen. Jag vill påstå att att i de flesta länsstyrelser är många av dem som regeringen har utsett också kommunalmän. Jag tror säkert i och med detta förfarande de lokala och kommunala intressena kommer att bli väl tillgodosedda.
Herr talman! Herr Hjorth försöker hävda att landstinget inte skall kunna utse dessa personer i länsvägnämnderna. Jag måste säga att det är att gå långt i misstänksamhet mot den parlamentariskt sammansatta valnämnd som landstinget i detta fall skall utgöra, om majoritetens förslag vinner riksdagens bifall. Jag vill gärna erinra om att utskottets majoritet har sagt att landstinget, innan det väljer dessa ledamöter, skall har samråd med kommunerna. Bara detta sista är en betydande garanti för att de ledamöter som landstinget väljer får en geografiskt riktig spridning inom länet. Samrådet med kommunerna garanterar också att man får de personer som statsrådet i propositionen har talat om, nämligen de som äger intresse för och insikt i vägoch trafikfrågor. Vi är för vår del övertygade om att landstingen, om de nu kommer att utses till valförrättare, kommer att ägna detta val lika stor omsorg och uppmärksamhet som de val som landstingen i andra fall har att företa.

Herr talman! Herr Hjorth menade att jag kanske kände ett behov av att avge en röstförklaring. Även om man sitter i ett utskott och inte har egna motioner i ett ärende, kan man ju i princip tycka att ett annat parti i sin motion har rätt i vissa stycken. Så har det varit i detta fall. Jag tyckte att den motion, vari framhölls att länsvägnämnden bör utses av landstinget, hade rätt. Detta överensstämmer med den principiella uppfattning vi har inom vårt parti, nämligen att man så mycket som möjligt skall lägga ut sådana här ärenden på landstinget. Man skall försöka göra den kommunala demokratin levande även i sådana här saker, även om det inte gäller någon stor fråga i och för sig. Som jag sade förut tycker jag ändå att det är en viss skillnad att länsstyrelsen utser en länsvägnämnd och att välja en länsvägnämnd inom landstinget, detta även om hälften är lekmän valda av landstinget. Jag tycker att detta skulle även herr Hjorth kunna inse.
Herr talman! Herr Dahlgren menar att jag var misstänksam mot landstingen som skulle utse länsvägnämnderna, men man kan lika väl vända på det och säga att herr Dahlgren är misstänksam mot länsstyrelserna och inte tror att de på ett objektivt sätt skulle kunna utse dessa ledamöter. Jag känner inte till om herr Dahlgren är ledamot i länsstyrelsen, men om han inte är det förefaller det mig däremot finnas stora möjligheter att han kommer med som ledamot i en länsvägnämnd. Tror herr Dahlgren att hans bedömning skulle bli en annan om han skulle väljas av länsstyrelsen än om han skulle väljas av landstinget? Länsstyrelsen skall ju ha rådgivning i de här frågorna — givetvis blir det inte något beroendeförhållande till dem som utsett ledamöter; det tror jag inte heller herr Dahlgren kan påstå. Hur skall för övrigt länsvägnämnden veta vilka synpunkter man i så fall önskar få beaktade? Länsstyrelsen företräder, som jag har sagt här, olika och geografiskt spridda intressen. Herr Dahlgrens uppfattning håller därför inte. Vid närmare eftertanke får också herr Dahlgren erkänna att någon som helst bindning inte kan uppstå om vi följer reservationen.
Herr talman! Jag vill säga till herr Hjorth att det inte står i reservationen att länsstyrelsen in pleno skall utse länsvägnämnderna. Detta val kommer sannolikt att handläggas av länsstyrelsernas tjänstemän. Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till herr Hjorth. Vad är det för principiell skillnad mellan det förslag som trafikutskottets majoritet i dag lägger fram och det förslag som regeringen har lagt fram om polisdistriktsstyrelser? Regeringen föreslår där att samtliga ledamöter i polisdistriktsstyrelserna skall utses av primärkommunerna med undantag av polischef och landsting. Därjämte skall Kungl. Maj:t utse ordföranden, men samtliga övriga ledamöter skall enligt förslaget utses av primärkommunerna. Om man i det fallet kan decentralisera beslutanderätten och låta kommuner och landsting vara med, varför kan man då inte göra det i det här fallet? Vad är det för principiell skillnad?

Herr talman! Som redan har framgått av herrar Hjorths och Dahlgrens anföranden är det i fråga om ett par detaljer i länsvägnämndsorganisationen som meningarna går isär. Jag har tillsammans med några andra företrädare för de tre oppositionspartierna väckt en motion just på de punkterna, och vi framställer tre önskemål. Det första önskemålet gäller länsvägnämndernas sammansättning. Vi motionärer anser att vägutredarnas förslag om tolv ledamöter skulle ge större möjligheter för en yrkesmässig och geografisk spridning av representationen. Nu har emellertid både utskottsmajoriteten och reservanterna följt departementschefens förslag om sju ledamöter. Detta har motiverats med att länsvägnämndernas arbete i annat fall skulle bli alltför tungrott. Enligt min mening har utskottet överdrivit riskerna för tungroddhet och alltför litet beaktat behovet av en allsidig representation. Utskottet skriver visserligen att en allsidig representation är viktig, men man kan fråga sig hur en sådan skall kunna komma till stånd t.ex. i de stora Norrlandslänen då antalet ledamöter är begränsat till sju. Jag ställer inget yrkande på denna punkt, men jag vill som min mening uttala att utredningsförslaget, som vi har förordat i vår motion, hade varit att föredra. Det andra önskemålet i motionen gäller tillsättningsförfarandet. På den punkten föreslog vi att man skulle använda samma system som vid tillsättning av exempelvis länsskolnämnd. Det innebär att landstinget utser flertalet ledamöter, medan Kungl. Maj:t, länsstyrelsen och i detta fall statens vägverk skulle utse ett mindretal. Här har emellertid utskottet gått ett stycke längre åt det håll som vi önskar och föreslagit att landstinget skulle utse samtliga ledamöter i länsvägnämnden. För detta är jag enbart tacksam, och jag tror att samtliga mina medmotionärer också är det. Därigenom uppnås i ännu högre grad det som vi önskade, nämligen ett ökat medborgerligt inflytande. Däremot är det för mig en gåta hur de socialdemokratiska reservanterna kan tro att departementschefens förslag skulle kunna öka medborgarinflytandet. Länsstyrelsen skall, som redan har påpekats av herr Dahlgren, utse sitt eget rådgivande organ. Att en sådan ordning skulle innebära en högre grad av medborgarinflytande än om det folkvalda landstinget utser länsvägnämnden är mycket svårt att inse. Även vi som inte är särskilt lyckliga över att länsdemokratiutredningens förslag angående den regionala förvaltningen stycke efter stycke har hamnat under bordet måste kanske erkänna att länsstyrelsens nuvarande sammansättning ger ett större medborgarinflytande än den tidigare. Men, herr Hjorth, det är inte den saken vi nu diskuterar. Här är det fråga om de två alternativen: skall till denna redan befintliga länsstyrelse knytas en vägnämnd som denna länsstyrelse själv har valt åt sig eller skall vi till densamma knyta en länsvägnämnd som landstinget har valt? Vilket av de två alternativen som ger bästa medborgarinflytande tycker jag står ganska klart. Vad slutligen gäller motionens tredje önskemål, bibehållen besvärsrätt, tycks det mig som om reservanterna här glömt att motivera sin ståndpunkt. I varje fall kan man inte i reservationen finna någon motivering. Vi motionärer är glada över att utskottet vill ha besvärsrätten kvar, eftersom vi menar att den ger ett ökat inflytande för de förtroendevalda, och därmed får också medborgarna ett ökat inflytande. Herr talman! Jag vill med detta inlägg yrka bifall till utskottets hemställan i dess betänkande nr 24.
Herr talman! Den senaste talaren liksom även herr Dahlgren — om jag inte missminner mig — tyckte att det skulle vara fel att länsstyrelserna utser sina egna rådgivande organ. Som jag sade redan förut innebär ett sådant resonemang ett misstänkliggörande av länsstyrelserna. Jag anser fortfarande att länsstyrelsen i det här fallet är lika representativ som landstinget att utse ledamöterna i länsvägnämnden. Jag är för min del övertygad om att det slutliga ställningstagandet i vägfrågorna är så angeläget att länsstyrelserna gärna vill ha allsidiga informationer och ett fylligt material från många olika synpunkter som vägledning för att kunna fatta beslut i vägfrågorna. Herr Dahlgren ställde en fråga om den principiella skillnaden mellan de olika tillvägagångssätten. Jag kan mycket väl tänka mig båda dessa, herr Dahlgren, och det förekommer ju också som bekant, så det är inte detta frågan gäller. Men jag anser att det i det här fallet inte är nödvändigt att låta landstinget förrätta valet, eftersom vi i länsstyrelserna har ett lekmannainflytande som företräder olika länsintressen. Länsstyrelserna kan alltså mycket väl utse länsvägnämnderna. Denna sak är ganska liten, och vi hade säkert kommit överens i utskottet, om det inte vore så att det förelåg en möjlighet att ge regeringen ett tjuvnyp. Det är ju mänskligt att man då tar chansen, och vi får väl ha förståelse för det. Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag är tacksam mot herr Hjorth för att han säger att han gott kan tänka sig ett sådant förfarande som utskottets majoritet föreslagit. Vi har inte kommit fram till den här ståndpunkten för stridens egen skull eller för att ge regeringen något tjuvnyp, som herr Hjorth uttryckte det. Vi har kommit fram till vår ståndpunkt på grund av en övertygelse om att det är viktigt att öka medborgarinflytandet, vilket man också gör på det här sättet. Sedan är jag ledsen för att herr Hjorth har den tråkiga uppgiften att i allt försvara propositionen, men det är bra att herr Hjorth har deklarerat, att han gott kan tänka sig en sådan lösning som den utskottets majoritet föreslår.

Herr talman! Herr Karl Bengtsson i Varberg har frågat mig om jag kan upplysa om i hur stor utsträckning personer som dömts för grov narkotikabrottslighet har beviljats permission och i samband därmed avvikit, t.ex. till utlandet. Med anledning av uppgifter om att personer som har dömts för grova narkotikabrott har avvikit från fångvårdsanstalt i samband med permission eller placering på öppen anstalt arbetar sedan någon tid på regeringens uppdrag en arbetsgrupp med representanter för riksåklagaren, rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen för att utreda omfattningen av och omständigheterna i övrigt i samband med sådana avvikelser samt förhållandena efter meddelad villkorlig frigivning. Vad som har framkommit hittills ger mig anledning att framhålla följande. Permissioner är värdefulla för den intagnes återanpassning i samhället. Detsamma gäller möjligheterna att placera intagna på öppen anstalt liksom den villkorliga frigivningen. Åtgärder av nu angivet slag bör emellertid förbehållas sådana intagna beträffande vilka några utsikter finns att syftet med åtgärderna kan förverkligas. Det gäller det stora flertalet intagna. Men man kan inte bortse från att på våra fångvårdsanstalter finns intagna som har begått grova brott och som kan tänkas utnyttja förmånerna för att avvika och fortsätta brottslig verksamhet. Det gäller särskilt dem som har begått grova narkotikabrott och för vilka brottsligheten ofta ingår i en yrkesmässig verksamhet. Beträffande dessa måste andra regler gälla än för övriga intagna. När det pågående utredningsarbetet är avslutat kommer jag att redovisa materialet och ta ställning till vilka åtgärder som kan vara motiverade för att undvika missbruk av de förmåner som regelmässigt tillkommer de intagna. När det gäller permissioner och placering på öppen anstalt iakttas för närvarande mycket stor restriktivitet beträffande dem som har dömts för grova narkotikabrott.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Anledningen till att jag ställt denna fråga är att man från de kretsar som har med narkomanvård att göra ofta får höra att för narkotikabrott dömda efter permission inte återvänder till fångvårdsanstalterna, utan i stället återfaller i den roll som förorsakat deras fängelsestraff. Många upplever permitteringen av grövre narkotikabrottslingar som en alldeles onödig företeelse. Man anser att samhället måste skyddas mot dessa marodörer som inte skyr någonting när det gäller att sprida sitt gift. Man kan läsa i handlingar, som är helt officiella, om de svårigheter som jag här omtalar. Det framgår mycket klart att situationen inom detta område är så svår att man på allt sätt bör vinnlägga sig om att inte försvåra den genom att vara alltför generös med permittering under strafftiden av narkotikadömda. Om permission ändå måste medges, borde vederbörande aldrig lämnas ur sikte. Då kan det naturligtvis invändas och frågas: Vad är en sådan permission värd och har vi råd med de kostnader som det här blir fråga om? Min uppfattning är den att permission av detta klientel inte utom i alldeles speciella undantagsfall borde få förekomma. Det har berättats mig av polisen i Göteborg att en tysk medborgare — för att ta ett enda exempel — greps för att han infört och sålt LSD. Han dömdes till två och ett halvt års fängelse. Han fick efter åtta månader permission och skulle då vistas i Göteborg. Han reste till Göteborg, besökte socialvården och fick där 100 kronor. Därefter liftade han söderut och försvann över den tyska gränsen. Sedan dess har han inte varit synlig. Den oro som de som har dessa svåra arbetsuppgifter uttrycker bottnar just i att man tycker att dessa människor, som oftast är mycket cyniska och mycket hårda, närmast skrattar åt vårt sätt att behandla dem. Man tycker nämligen att vi tar för lätt på uppgifterna.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag har för avsikt att förelägga 1972 års vårriksdag de förslag om stöd för investeringar i mjölkproduktion m.m. vid begränsat utvecklingsbara jordbruk, som lagts fram av en arbetsgrupp från lantbruksstyrelsen och LRF. Något förslag från lantbruksstyrelsen, baserat på den interna arbetsgruppens rapport, har ännu inte kommit in till Kungl. Maj:t. Först när styrelsens förslag föreligger kan jag med bestämdhet besvara herr Hedins fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga. Det är uppenbart att arbetsgruppen i fråga har lagt fram sitt förslag men att detta har fastnat på vägen och i varje fall inte ännu kommit fram till jordbruksministern. Så torde emellertid ske under den närmaste tiden. Jag hade nog hoppats på att få ett besked, även om arbetsgruppens förslag inte ännu kommit in till jordbruksdepartementets kansli. Jag tror nämligen att det är mycket angeläget att ta itu med denna fråga, som ju jordbruksministern själv har tagit upp och bett att få en utredning om, så att man så snart som möjligt kan få ett förslag i anledning av arbetsgruppens framlagda resultat. Vi vet att för närvarande en tredjedel av mjölken i vårt land kommer från jordbruksenheter som har mindre än tio kor. Vi vet också att brukarna av dessa enheter i stor utsträckning är gamla och att det praktiskt taget inte förekommer någon nyrekrytering. Därför menar jag att man så snart som möjligt skall vidta de stimulansåtgärder som kan vara möjliga att genomföra till förmån för jordbrukare med något större besättningar inom den nu aktuella gruppen. Jag hoppas alltså att jordbruksministern så snart som möjligt skall lägga fram förslag i denna fråga, och jag förutsätter att denna utredning mycket snart kommer jordbruksministern till handa. Är det inte möjligt att redan nu få besked om att vi kan vänta ett förslag till vårriksdagen? Det borde väl ändå vara rimligt. Inom parentes vill jag också nämna att vi i och för sig är mycket tacksamma för förslaget beträffande mjölkproduktionen. Men vi hade också hoppats och hoppas väl för framtiden på att man kan få till stånd åtgärder även för övriga lantbruksföretag med begränsade utvecklingsmöjligheter, dvs. om stöd av rationalisering inte bara av mjölkproduktionen utan också av framför allt köttproduktionen liksom av övriga grenar av jordbruksdriften inom ifrågavarande företag. Vad som i första hand är angeläget är emellertid att få till stånd förslag beträffande mjölkproduktionen. Jag tackar än en gång för svaret på min enkla fråga.
Herr talman!

Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Regeringen har vid flera tillfällen — både här och i FN — gett uttryck för sin syn på situationen i Östpakistan och den därav föranledda konflikten mellan Indien och Pakistan. Jag finner ingen anledning att ändra den bedömning som kommit till uttryck i mitt tal inför FN:s generalförsamling den 28 september, då jag sade bl.a. följande: ”Den svenska regeringen ansluter sig till dem som vädjar till den pakistanska regeringen att visa moderation och återhållsamhet för att få ett slut på våldet i Östpakistan. Endast en politisk lösning som baseras på respekt för mänskliga rättigheter och folkets i val uttryckta vilja kan komma till rätta med det östpakistanska problemet.” Regeringen har alltså här klart uttryckt pakistanska regeringens ansvar för det uppkomna läget. Genom att med våldsmedel undertrycka folkets i val uttalade vilja utlöste regeringen i Islamabad en väldig flyktingström som utgjorde en outhärdlig börda för Indien. Därmed lades grunden till den konflikt som i dag vidgats till öppet krig mellan två av världens folkrikaste stater. Den krigssituation som nu uppstått måste närmast bedömas mot bakgrund av FN-stadgans krav. I ett uttalande den 6 december underströk jag särskilt denna synpunkt. Det för oss vägledande måste vara att vi i enlighet med FN-stadgans bestämmelser inte kan acceptera militärt våld, eller våld av vad slag det vara må, i relationer mellan stater annat än i självförsvar eller som kollektiv FN-aktion. Särskilt för en liten stat som Sverige är det av största vikt att denna princip undantagslöst upprätthålles. Som framgått av vad jag sagt tidigare har vi den största förståelse och sympati för det östpakistanska folkets strävanden till självbestämmanderätt. Men vi kan samtidigt inte bortse ifrån att det här föreligger ett fall av militär intervention från Indiens sida. Vi ansåg det därför nödvändigt att stödja ett resolutionsförslag i FN som kräver ett slut på det militära våldet genom ett eld-upphör, tillbakadragande av trupperna samt intensifierade ansträngningar att snabbt åstadkomma sådana förhållan den, att de östpakistanska flyktingarna frivilligt skall kunna återvända till sina hem. Vi underskattar förvisso inte de svårigheter — de mycket stora svårigheter — som är förknippade med att på fredlig väg åstadkomma en politisk lösning. Men den fredliga lösningens väg är för oss den enda godtagbara. Vi anser att den av generalförsamlingen antagna resolutionen kan utgöra en grundval för framsteg mot en sådan lösning. Vår ståndpunkt delas som bekant av inte mindre än 103 andra medlemsstater. Ett eld-upphör är givetvis den första förutsättningen för en politisk lösning. Vilken roll FN kan komma att spela efter ett eld-upphör är det mycket svårt att spekulera över. En varaktig fred på den indiska subkontinenten måste i varje fall bygga på respekt för principen om folkens självbestämmanderätt.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Varken svaret i dag eller Krister Wickmans uttalande i måndags är emellertid bra. Min önskan är, herr Wickman: Tala i fortsättningen varje gång om en politisk lösning samtidigt som fredsönskan framhålles, och ge dessa krav en jämbördig ställning. De måste ses som ett paket. Jag vill fråga om utrikesministern är villig till det. Situationen för människorna på den indiska halvön är obönhörligen sammansatt av båda ingredienserna: Bangla Desh-frågan måste lösas, ty det förutan blir det ingen varaktig fred. Begärs endast eld-upphör tillsammans med tillbakadragande av trupperna, kvarstår hela problemet med flyktingarna och med den terror som västpakistanska soldater utövat i Östbengalen. Vad FN:s generalförsamling begärt och Sverige röstat för är ett eld-upphör och tillbakadragande av trupperna. Om det genomfördes skulle alltså ett oförändrat läge, ett status quo, uppstå i förhållande till situationen vid veckoslutet. Men ett sådant status quo i en orättmätig situation är i sig orättmätigt. Indien går på knä under flyktingbördan. Valet i december i fjol i Pakistan har nonchalerats av makthavarna i Västpakistan. Terrorn i det forna Östpakistan har fortgått i över åtta månader. Över tio miljoner människor har måst fly ur området. Att i det läget bara tala om eld-upphör och tillbakadragande av trupperna och inte samtidigt kräva lika bindande och snabba — jag understryker lika bindande och lika snabba — utfästelser om en politisk lösning är snedvridet. Min huvudståndpunkt är därför att FN-resolutionen är orealistisk. Man kan inte tänka sig att kriget upphör med mindre än att det blir en garanti för att östbengalerna själva får bestämma sin framtid och att förtrycket upphör. FN-resolutionen kräver omedelbart eld-upphör och tillbakadragande av trupperna till tidigare gränser, men där noteras också ”behovet av att i ett senare stadium på lämpligt sätt behandla de frågor som givit upphov till stridsåtgärderna. Se där klyftan mellan de två betoningarna! Tidsfaktorn är ju avgörande. Tror någon att flyktingfrågan löses snabbare, om pressen på Pakistan upphör? Dessutom säger resolutionen att försök skall intensifieras för att skapa nödvändiga betingelser för flyktingarnas återvändande och att varje försök att ge trygghet till liv och välfärd åt civilpersoner i krigsområden måste göras. Det är i och för sig bra. Men dessa uttalanden har inga tänder. Tvärtom vet vi att både svaga och intensiva försök tidigare strandat på Pakistans makthavares ovilja att inse vad realiteterna och humaniteten krävde. FN-uttalandet på den här punkten liknar en schweizerost: det är mest hålen som syns. Sverige borde likt Frankrike ha avstått från att rösta för en sådan resolution. I ett tidigare franskt textförslag inför säkerhetsrådets behandling — ett förslag som aldrig framlades — insågs klart detta samband. Däri krävdes eld-upphör och reciprocal disengagement , liksom att betingelser snabbt skulle skapas för flyktingarnas återvändande. Det innehöll alltså inte krav på tillbakadragande av trupperna och på uppgivande av de indiska vinsterna, och det föregrep alltså inte en politisk lösning av Bangla Desh-problemet. Frankrike insåg förmodligen att ett krav på tillbakadragande av trupperna skulle verka ensidigt mot östbengalerna och mot Indiens insatser för dem. Herr talman! Jag vill understryka hur viktigt det är att skapa fred i området. Kriget rasar i regioner som tillhör de fattigaste och mest tättbefolkade i världen. Men låt oss se till att det blir en hållbar fred, och en fred som är dräglig för de tiotals och åter tiotals miljoner direkt inblandade! När herr Wickman i svaret säger att ”Den krigssituation som nu uppstått måste närmast bedömas mot bakgrund av FN-stadgans krav” så kan jag därför inte hålla med. Givetvis måste krigssituationen bedömas mot bakgrund av alla realiteter i fallet. Viktiga realiteter som det aldrig går att komma ifrån är flyktingströmmen och militärterrorn i Bangla Desh. De är lika näraliggande realiteter. I utrikesministerns svar tyder slutstycket på en reträtt. Krister Wickman säger: ”Ett eld-upphör är givetvis den första förutsättningen för en politisk lösning.” Observera, här är det tydligen inte fråga om tillbakadragande av trupperna — det krav i FN-resolutionen som jag angripit eftersom den inte lika snabbt och med garantier uttalar sig om östbengalernas framtid. Jag noterar den glidningen, som givetvis måste vara avsiktlig hos utrikesministern, och vill upprepa min fråga som jag ställde i början: Kommer utrikesministern att i framtida uttalanden ge kraven på politisk lösning en jämbördig ställning med fredsönskan? Kommer han att betrakta dem som ett paket? Herr talman! Jag har två synpunkter till. Den ena gäller det forna Östpakistans behandling som koloni. Vi får inte glömma att man i Östbengalen länge haft uppfattningen, att de ledare i Pakistan som haft makten inte har behandlat Östpakistan korrekt. När den indiska halvön delades på slutet av 1940-talet var religionsmotsättningar huvudorsaken. Gentemot det hindudominerade kongresspartiet stod Moslem League som den helt dominerande organisationen för dem som arbetade för att få ett Pakistan till stånd. Men snart efter Pakistans tillkomst märkte östbengalerna hur de vägrades en rättmätig plats inom det nya landet. Det framgår av faktum efter faktum — från hur industriinvesteringarna nästan helt gått till Västpakistan till hur valutslaget i december i fjol nonchalerades av presidenten och terrorn i mars i år sattes i gång. Tendensen var tydlig för östbengalerna redan några år efter självständigheten. I valet 1954 — låt oss aldrig glömma det — förkastade östbengalerna Moslem League och man valde i stället en koalition som fick sex sjundedelar av rösterna, en koalition där bl.a. Awamiförbundet ingick. Dess krav var att bengali skulle bli ett officiellt språk och att ett mycket omfattande självstyre skulle förekomma. Vissa små framsteg gjordes, men snedfördelningen av satsningar fortsatte ändå. Senare under 1954 vet vi att den konstituerade församlingen upplöstes, och inom några år satt Ayub Khan i Västpakistan som diktator med fulla maktbefogenheter. Fler val skedde inte — förrän i december i fjol. Då förkastade östbengalerna återigen den västpakistanska dominansen. Awamiförbundet fick 167 av de 169 platserna i parlamentet. Vi skall se detta i belysningen av valet 1954. Valresultatet berodde alltså inte på någon tillfällig röstning, inte på någon tillfällig känsla av utlämnande som östbengalerna hade i valet i december i fjol; de hade den känslan redan i början av 1950-talet. Ja, på så sätt har Västpakistan politiskt dominerat, ekonomiskt förfördelat, och kulturellt känt sin överlägsenhet mot Östpakistan genom sitt tusenåriga närmare samröre med islams kärnländer i Mellanöstern. Vad är det vi brukar kalla en sådan situation med politiskt, ekonomiskt och nu även militärt förtryck mot ett landområde — i detta fall på ett avstånd av 200 mil från maktcentrum i Västpakistan? Är det inte kolonialism som brukar vara rubriceringen? Koloniers frigörelse brukar vi i Sverige inte alltid hälsa med veklagan, herr talman. Jag kan säga att jag i somras och på förhösten hoppades på en politisk lösning som gav östbengalerna praktiskt taget full självständighet, inklusive eget försvar, men skapade en union av de båda Pakistandelarna för att på så sätt lättare få Västpakistan att acceptera frihet åt östbengalerna — låta Västpakistans ledning på så sätt något kunna rädda ansiktet. Men nu har med all sannolikhet den möjligheten försvunnit. Det är Västpakistans omedgörliga hållning månad för månad som spelat bort den. Nu kommer Västpakistan att snart ha förlorat sin östra koloni helt. Smärtfri förlossning är bra. Men stater föds sällan smärtfritt. Det blir nu med all sannolikhet en ny stat med full kontroll för regeringen över sitt område, ett Bangla Desh. Det är i nuläget välkommet, även om det sker med lidanden. För låt oss inte glömma bort att de som lidit mest är flyktingarna och folket som har bott i Östbengalen. Några ord till slut om sambandet mellan krigsaktiviteterna och det humanitära. Bara därför att det råder krig får de humanitära insatserna inte stoppas. Jag vill med anledning av debatten mellan utrikesministern och fru Nettelbrandt häromdagen säga, att det givetvis finns möjligheter att komma in med hjälpsändningar i en mängd läger i Indien trots det nuvarande kriget. Lägren ligger en bra bit från stridszonen. Och för framtiden skall vi veta, att även om flyktingarna i allmänhet torde återvända till ett fritt Bangla Desh — vi vet dock inte hur många — så finns hjälpbehovet kvar. För inne i Bangla Desh har grödan härjats, hus sprängts, kommunikationer slagits sönder och hälsan hos människorna undergrävts. Därtill kommer förstås alla de följder som krigsaktiviteterna nu och ett tag framöver kommer att innebära. Hjälpbehovet är alltså t.o.m. större än vad det var för ett par veckor sedan. De satsningar som bl.a. Sverige måste göra bör grundas på det förhållandet.

Herr talman! Vad vi ser och läser om de här dagarna är troligen hur en ny nation, Bangla Desh, skapas i krig och kaos. Dess befolkning blir tio gånger större än Sveriges. Den har i år och årtionden levt i förtryck och utsugning. Sen 1947 har människorna i Östpakistan styrts av härskare i Västpakistan 180 mil därifrån. För precis ett år sedan fick de en chans att säga sin mening i ett fritt, demokratiskt val. Vi vet utgången av det valet, och vi vet utgången när Västpakistans ledare nonchalerade valet. Mer än 80 procent av rösterna gick till Awamiförbundet och Mujibur Rahman. Och när president Yahya Khan vägrade att sammankalla parlamentet utbröt de oroligheter som förde fram till något slags förhandlingar i Dacca, som i sin tur ledde till det västpakistanska militära angreppet på Östpakistan. Sen dess har vi sett den största mänskliga tragedin efter andra världskriget utvecklas i ett av jordens mest tättbefolkade områden. 10 miljoner av Östpakistans 75 har drivits ut ur landet i den största massflykten i modern tid. Nu är det krig i Östpakistan. Men det har varit krig där sen den 25 mars i år. Västpakistanska trupper har bekämpat civilbefolkningen och Mukti Bahini-gerillan, dödat några hundratusen människor, terroriserat östbengalerna med metoder som vi knappast kan föreställa oss, tvingat ut 10 miljoner människor ur landet. Nu har Indien ingripit i det kriget för att få slut på det. Omvärlden har tidigare stått passiv och tigande medan masslakten fortsatt. Under mer än ett halvt år har Indien, trots växande bördor från flyktingarna, visat en förvånansvärd och beundransvärd återhållsamhet. Det är först när östbengalerna håller på att befria sig som Förenta nationerna försöker ingripa. Indiska trupper närmar sig nu Dacca från flera håll. Några provinshuvudstäder har redan intagits. Befolkningen bemöter indierna som befriare. En del flyktingar börjar återvända. Och Indien uppmanar ständigt de västpakistanska trupperna i Östpakistan att kapitulera för att minska blodsutgjutelsen och hindra att de faller i Mukti-Bahini-gerillans händer. I det ögonblicket manar alltså en majoritet i FN:s generalförsamling parterna inte bara till eld-upphör utan till tillbakadragande av trupperna till den gamla gränsen mellan Indien och Östpakistan. Vad skulle det i praktiken innebära? Ja, om indierna nu vände om och drog sig tillbaka och lät västpakistanerna återigen få kontroll över ett antal städer i Östpakistan, så skulle självfallet terrorn fortsätta. Birger Möller i Göteborg har redan tagit upp den här helt avgörande synpunkten. Västpakistanerna skulle med alla medel och med ohyggliga grymheter sätta skräck i befolkningen och åter söka bygga upp en militär maktbas. Man skulle flyga in understöd i form av soldater, vapen, drivmedel och ammunition. Och så skulle flyktingströmmen fortsätta, kanske med 40 000 människor per dag som tidigare. Och så skulle bördan på Indien bara bli tyngre och ett krig utlösas på nytt längre fram. För den resolutionen har Sverige röstat. Den rymmer inte någon garanti för östbengalernas säkerhet och möjlighet att själva i fred forma sin egen framtid. Eld-upphör är en sak. Men att indierna nu skulle dra sig tillbaka, det vore i stället nära nog en garanti för att västpakistanernas terror bredde ut sig igen. Det är den tragiska verkligheten i Östbengalen i dag; om den finns inte ett ord i FN-resolutionen. Men för den resolutionen har Sverige alltså röstat. Som röstförklaring har vi utrikesminister Wickmans uttalande i måndags, han upprepar det delvis i dag. Jag tackar honom uppriktigt för det snabba svaret på min interpellation, som väcktes i tisdags kväll. Men Krister Wickmans bedömning av läget är delvis motsägelsefull. Utrikesministerns uttalande i måndags hade tre avsnitt. I det första talar han om Västpakistans ”terror” i Östpakistan. Herr Wickman beskriver flyktingarna som ”en för Indien outhärdlig börda”. Indien har burit den bördan, säger han, på ett sätt som ”väckt omvärldens beundran och respekt. Men bördan har i längden blivit för tung.” I dag säger herr Wickman att med flyktingströmmen ”lades grunden till den konflikt” som nu blivit öppet krig. Jag kan här instämma på varje punkt. Indiens ekonomi har gröpts ur genom det ökande antalet flyktingar. Västpakistan och världen har sett hur enorma kostnader har vältrats över på Indien — bortsett från alla andra påfrestningar. Men hjälpen har varit för liten. Och när Indien funnit att bördan blivit ”outhärdlig” och ”för tung”, för att använda herr Wickmans egna ord, har man därför känt sig tvingad till ett militärt ingripande. Då kommer vi till den andra delen av utrikesministerns bedömning i måndags. ”När Indien nu söker med vapnens hjälp radikalt ändra situationen, är detta djupt beklagligt. FN-stadgan förbjuder användande av våld annat än i självförsvar.” Och i dag säger utrikesministern att Sverige ”inte kan acceptera militärt våld, eller våld av vad slag det vara må, i relationer mellan stater annat än i självförsvar eller som kollektiv FN-aktion”. Det skulle inte förvåna mig om östbengaler och indier upplevde den andra linjen i herr Wickmans uttalande som stridande mot den första. De skulle säga så här: Om en börda är ”outhärdlig” och ”för tung” och Indien försöker avlasta sig denna börda på det enda sätt som tycks återstå, då är det väl ett uttryck för ”självförsvar”. Om Pakistan genom att skrämma miljoner flyktingar in på indiskt territorium skapar en ohållbar situation för Indien kan väl den massflykten anses som ett slags aggression mot inte bara folket i Östbengalen utan också mot Indien. Och jag måste medge att jag personligen har stor förståelse för de argumenten. Den tredje delen i uttalandet i måndags handlar om Förenta nationernas möjligheter att skapa en politisk lösning av konflikten. ”Efter ett eld-upphör bör FN kunna bidra till att skapa sådana förhållanden att flyktingarna kan återvända till sina hem.” Vad menar egentligen utrikesministern exakt här? En förutsättning för att flyktingarna frivilligt skall återvända är naturligtvis att Västpakistans maktställning i Östpakistan bryts och att östbengalerna själva får forma sin framtid. En överväldigande majoritet av östbengalerna begär nu, av allt att döma, en fullständig självständighet, att Bangla Desh blir verklighet. Hur skulle FN kunna se till att Bangla Desh bildas efter att indierna dragit sig tillbaka och de västpakistanska trupperna fått gruppera om sig och erhålla förstärkningar? Vilka maktmedel från FN har Krister Wickman tänkt sig skulle tvinga Västpakistan att dra tillbaka sina trupper? Hur tror herr Wickman att säkerhetsrådet med Kinas och USA:s gillande skulle kunna besluta om sådana sanktioner mot Västpakistan? Eller kort sagt: Vad leder utrikesministern till förhoppningen att FN nu skulle kunna göra allt det som man under åtta månader — sedan den 25 mars — inte gjort ett dugg för att uppnå trots att alla sett terrorn och alla borde ha insett att ett ännu större krig närmade sig? I dag säger herr Wickman att det är ”mycket svårt att spekulera över” vad FN skall göra. I måndags kände sig herr Wickman tydligen säkrare på FN:s möjligheter i ett läge då indierna dragit sig tillbaka. Vad utrikesministern i denna tredje linje talar om framstår som en illusion för indierna och östbengalerna. Därför kömmer det troligen inte att bli något eld-upphör i kombination med tillbakadragande förrän östbengalerna fått sitt land befriat. De har sett hur omvärlden bara tittat på när man dödat och hetsat befolkningen i Östpakistan. De imponeras knappast i dag av oklara löften om att samma omvärld denna gång är beredd att ingripa till östbengalernas skydd. Min personliga uppfattning är därför, herr talman, att Sverige i FN endast bör rösta för en resolution om eld-upphör i Östpakistan om den rymmer en garanti för östbengalernas säkerhet i stället för att begära tillbakadragande till den gamla gränsen. Den USA-inspirerade resolution som generalförsamlingen utan bindande verkan antog häromdagen hade ingen sådan garanti. Därför borde Sverige — såsom t.ex. Danmark, Frankrike och England — ha avstått från att rösta på den. Jag upprepar att det är min personliga uppfattning. Vad jag nu talar om är alltså Östpakistan. På den västra fronten är läget självfallet ett helt annat. Och den fråga som jag vill ställa till herr Wickman är därför: Är det utrikesministerns uppfattning att det är rimligt att ge de västpakistanska trupperna en chans att återta de städer och områden som de nu förlorat? Är det förenligt med fred och frihet att ge dessa förtryckare en ny möjlighet att starta nya terroraktioner mot de så hårt prövade östbengalerna? Det är den avgörande frågan när vi diskuterar FN-resolutionen. Den frågan kräver ett svar. Vi avskyr alla krig och tanken att politiska konflikter skall lösas med militära medel. Och kriget mellan Mukti-Bahini-gerillan och Indien å ena sidan, Västpakistan å den andra är en ny katastrof i ett område av världen som ständigt härjats av katastrofer vare sig de utlösts av naturkrafter eller av människors kortsynthet. Förenta nationernas fördömande av krig som politiskt verktyg är ett stort framsteg i mänsklighetens utveckling. Men om ett krig har tvingats fram, blivit nära nog ofrånkomligt genom en militärregims arrogans och blindhet, är det inte säkert att återtåg till den gamla gränsen skapar en bättre framtid. Vi skall bekämpa kriget, det är sant, men vi skall också bekämpa krigets orsaker. Och om vi kan stoppa ett krig några veckor genom att förtryckarna på nytt kan sätta i gång sin terror mot befolkningen i området, vilket i sin tur driver fram ett nytt krig, har vi illa tjänat fredens intressen. Får jag sluta med en förhoppning om de kommande veckornas händelser i Bangla Desh. Få saker skulle mera kompromettera en ny nations födelse än om den skedde mot bakgrund av dödande och lynchningar av västpakistanska soldater som gett upp, eller av bengaliska samarbetsmän som upplevs som quislingar. Bitterheten hos östbengalerna är sannerligen förståelig och hatet sitter djupt efter det ohyggliga som hänt. Måtte Mukti-Bahini-gerillan och ledarna i det nya Bangla Desh kunna behärska de känslorna och kraven på hämnd och se till att den rättsuppgörelse som kan följa sker i lagliga former. Inget skulle mer skapa förtroende för en ny demokrati i Bangla Desh än om dess ledare och befolkning kunde behandla sina forna förtryckare med den behärskning och rättssäkerhet som förvägrats östbengalerna själva under det här året.

Herr talman! De lidanden som befolkningen i Östpakistan undergått det senaste året är förvisso fruktansvärda. Nu drabbar krigets fasor folken i både Indien och Pakistan. Våra begrepp och våra ord är fattiga när det gäller att beskriva vad hundratals miljoner människor nu underkastas. Utgångspunkten när det gäller att ta ställning till de aktuella händelserna som berör Indien—Pakistan—Bangla Desh måste vara folkens rätt till självbestämmande. Denna nationella självbestämmanderätt måste tolkas så långt som att innebära rätt för de förtryckta folken till fullständigt avskiljande, rätt till en självständig statlig existens. I denna princip ligger givetvis att ingen stat har rätt att med våld söka bestämma de inre förhållandena i en annan stat, inte heller för att säkra rätten till avskiljande för en del av folket i denna stat. De pågående militära operationerna på den indiska subkontinenten har sin bakgrund i olika motsättningar. Det är viktigt att klart skilja på de olika konflikterna för att kunna ta ställning på ett riktigt sätt. Befolkningen i Östpakistan eller Östbengalen har underkastats en fruktansvärd terror från den pakistanska statsapparatens sida. Militärmakten har använts för massakrer som berövat hundratusentals — kanske miljoner — bengaler livet. Tio miljoner beräknas ha flytt undan terrorn till Indien, vilket givetvis orsakat detta land mycket svåra problem. Ytterligare många miljoner är på flykt inom Östpakistans gränser. Syftet med denna terror, med detta folkmord har varit att söka krossa den östbengaliska befolkningens strävan till och kamp för nationellt självbestämmande. Förtryckarpolitiken har icke lyckats. En väpnad nationell befrielserörelse har bildats och starkt utvecklats. Den har proklamerat Östbengalen, Bangla Desh, som en självständig stat. Upproret i Bangla Desh måste betraktas som det enda riktiga och möjliga svaret från den östbengaliska befolkningens sida på det förtryck som den pakistanska regimen utövat. Förutsättningen för Pakistan som statsbildning har från början angetts vara dess federala karaktär, innebärande respekt för den östpakistanska delens speciella ställning och dess likaberättigande i ekonomiskt, politiskt och kulturellt hänseende. Denna princip har grovt kränkts av den nuvarande liksom av tidigare pakistanska regeringar. Vi anser att det östbengaliska folkets nationella frihetskamp bör stödjas. Ett sådant stöd är från progressiv synpunkt en fullständigt riktig handling. Stödet till befolkningen i Bangla Desh kan vara politiskt, moraliskt eller militärt. Härvidlag finns många paralleller: stödet till Sydvietnams nationella befrielsefront, till befrielserörelser i Angola och Mogambique osv. Stöd från indiskt håll åt Bangla Desh i denna form utgör därför inte i och för sig någon anledning till kritik utifrån folkrättsliga synpunkter mot Indien. Helt klart är emellertid också att detta inte får medföra ett godkännande av den indiska ståndpunkten i allmänhet gentemot Pakistan. Här kommer vi in på den andra typen av motsättningar, mellan de härskande klasserna i Indien och Pakistan. Problemet Bangla Desh har blivit ett av de frontavsnitt där den indiska utrikespolitiken verkar. Åt denna utrikespolitik i sin helhet finns ingen anledning för progressiva krafter eller för den svenska regeringen att ge sitt stöd. De härskande klasserna såväl i Indien som i Pakistan utnyttjar chauvinistisk propaganda och krigshandlingar som avledare från de inrikespolitiska problemen och som redskap i den inre politiska kampen. Såväl i Indien som i Pakistan försiggår en alltmera skärpt klasskamp, som förs i hårda och brutala former. Militären och storfinansen söker utnyttja kriget till sin fördel. Stödet till Bangla Desh får alltså inte sammankopplas med ett oreserverat stöd till den indiska utrikespolitiken och ej heller med ett godkännande av de militära aktionerna från vare sig Pakistans eller Indiens sida. De flesta aggressioner mot andra länders suveränitet har varit imperialistiska aktioner av typ Vietnam, Guatemala, Kongo etc. Man bör inte hysa illusioner om FN:s möjligheter att motverka sådana aggressioner. Men det ligger i folkens intresse att vidmakthålla och slå vakt kring principen om den nationella suveränitetens okränkbarhet. Det vore ytterst farligt från denna synpunkt om man med någon som helst motivering godtog kränkningar av ett lands suveränitet. Avståndstagande i politiskt och ideologiskt hänseende från en regim och dess handlande kan inte få utgöra skäl att godta ett angrepp mot sagda lands nationella suveränitet. Målsättningen måste vara att få till stånd ett omedelbart slut på det krig som nu förgör människor på den subindiska kontinenten och att säkra oberoende och nationell självbestämmanderätt för folket i Bangla Desh. Man måste få en återgång till den fredliga samexistensens principer. På längre sikt är den enda lösningen av de motsättningar som lett till den militära konflikten att folken i de berörda staterna gör upp med imperialism och inhemsk reaktion och inleder fredligt samarbete i en socialistisk federation.

Herr talman! Först vill jag säga att jag finner två saker glädjande i utrikesministerns svar. Det är glädjande att herr Wickman slår fast att förtryckandet av befolkningen i Östpakistan är en grundorsak till det öppna krig som i dag har utvecklats mellan Indien och Pakistan. ”Därmed lades grunden till den konflikt som i dag vidgats till öppet krig mellan två av världens folkrikaste stater”, står det i interpellationssvaret. Det är en förödande tragedi vi har fått bevittna de senaste månaderna — det har både herr Hermansson, herr Ahlmark och herr Möller berört: ett socialt och ekonomiskt förtryck under åratal från regeringen i Islamabad mot befolkningen i Östbengalen har sedan mars månad i år följts av ett förtryck med våld. Miljontals flyktingar har kommit till Indien, ledaren har fängslats och det förekommer brutala terroraktioner och mord på civilbefolkningen. Vad har hänt utanför området? Ja, egentligen ingenting utom att Indien månad efter månad vädjat om hjälp med att bistå alla flyktingar. Dessa vädjanden har i mycket ringa utsträckning hörsammats av den internationella opinionen. Dessutom har det gjorts politiska uttalanden av de olika staterna i världen där dessa på olika sätt givit antingen den västpakistanska regeringen eller befolkningen Östpakistan sitt stöd. Men inget av dessa uttalanden har kunnat lösa den konflikt som nu har utvecklats till ett öppet krig. Jag tycker att det är bra att utrikesministern fastslår att det är den pakistanska regeringens våldsmetoder i Östpakistan som är orsaken till att öppet krig nu råder. Det är också glädjande att utrikesministern på flera ställen accepterar och slår fast det östpakistanska folkets rätt till självbestämmande. Men vad blev konsekvenserna av dessa två, som jag ser det, positiva deklarationer? Jo, ett accepterande från Sveriges sida av FN-resolutionen om eld-upphör och bortdragande av trupperna. Detta är som tidigare talare, framför allt herr Ahlmark och herr Möller, påpekat en inkonsekvent linje. Det hade såvitt jag förstår varit riktigare att lägga ned sin röst. I det sammanhanget vill jag ställa en fråga till utrikesministern: Vilka konsultationer och vilka överläggningar hade före FN-omröstningen skett med exempelvis Danmark, som ju lade ned sin röst? Det är väsentligt att de nordiska staterna försöker att koordinera sina åtgärder i sådana här ömtåliga frågor, och det sker också sedan länge. Detta är alltså en inkonsekvent linje, och det har inte minst herr Ahlmark visat. Vad skulle hända om eld-upphör och bortdragande av trupperna blev verklighet? Är det troligt att våldet mot bengalerna i den östra delen av Pakistan skulle upphöra? Är det sannolikt att självbestämmanderätt skulle ges östbengalerna? Skulle deras ledare Mujibar Rahman friges och få möjligheter att leva och arbeta vidare i spetsen för sitt parti? Mot bakgrund av regeringens undertecknande av FN-resolutionen och herr Wickmans deklarationer här måste det såvitt jag förstår för konsekvensens skull finnas en plan eller en skiss i utrikesministerns huvud på hur ett eld-upphör och bortdragande av trupperna kan kombineras med slut på våldet mot östbengalerna, självbestämmanderätt och möjlig het för flyktingarna att vända tillbaka till sitt land. Annars är ju de önskningar härom som uttryckts ingenting annat än tomma ord. Jag kan, herr talman, tills vidare inte anse annat än att regeringens linje är inkonsekvent. Det finns inget resonemang om dessa problem — vad som skulle hända vid ett eld-upphör och ett bortdragande av trupperna — i herr Wickmans svar. Jag är självfallet medveten om att det är svårare för utrikesministern att göra klara och snabba ställningstaganden i den här typen av frågor när öppet krig råder än vad det är för mig, herr Ahlmark eller någon annan enskild politiker. Men jag tycker att inkonsekvensen i dessa uttalanden är så uppenbar att jag inte kan underlåta att ta upp en diskussion. Min fråga blir alltså: Vilken plan finns bakom deklarationerna om slut på våldet mot civilbefolkningen i Östpakistan och kraven på självbestämmanderätt för befolkningen? Låt mig, herr talman, avslutningsvis ta upp en annan sida av problemet, den rent humanitära. Återuppbyggnadsinsatserna efter kriget måste naturligtvis komma i gång mycket snabbt. Det kunde vara intressant att få veta av utrikesministern vilken planläggning och beredskap regeringen har. Men kanske ännu mer intressant att få veta är hur regeringen ser på SIDA:s arbete i framtiden. Vi vet naturligtvis ingenting om hur denna konflikt kommer att utveckla sig. Men SIDA hade, som vi alla vet, planerat insatser i Östbengalen som skulle sättas in relativt omgående. Vilken uppfattning har regeringen beträffande dessa insatser beroende på hur konflikten utvecklar sig?

Herr talman! Jag vill beröra en enda fråga: det sammanhang som finns mellan den politiska situation vi nu diskuterar och våra hjälpinsatser.

Så snart denna oklarhet försvunnit, kommer regeringen att fatta beslut om nya bidrag för humanitära hjälpinsatser i området.” Jag skulle vilja veta exakt vad utrikesministern avser med ordet ”oklarhet”. Kan vi över huvud taget inte ge något stöd så länge kriget pågår? Eller gäller detta bara FN-hjälpen? I debatten i går sade utrikesministern att vår neutralitet inte skulle vara hindrande. Men är själva krigssituationen hindrande även för hjälpinsatser i Indien i områden som inte är direkt berörda av kriget? Skall vi vänta med ytterligare sådana insatser tills kriget är slut? Flyktingarna har sannerligen inte fått det lättare. Deras lidanden har i stället ökat genom kriget. Indiens möjligheter att bistå har heller inte blivit större — snarare tvärtom. Vi vet nu att det finns 10 miljoner flyktingar i Indien. Dessa representerar en mycket stor ekonomisk börda. Om man räknar försiktigt kan man komma fram till en siffra på 6 miljarder kronor per år, en summa som är betydligt större än den totala utvecklingshjälp som Indien för närvarande får. Vi vet att den hjälpen minskat avsevärt under senare år. Om mitt minne inte sviker mig har den minskat med hälften eller rent av mer under de tre fyra senaste åren och ligger nu någonstans i närheten av 2 miljarder kronor. Appellen om internationell hjälp har inte heller hörsammats i någon betydande grad. Nu är det väl så att FN-programmet har vissa svårigheter att kanalisera hjälpen. Jag antar att FN-programmet också influeras av den resolution som generalförsamlingen antagit. Men vi har ju Röda korsets och andra humanitära hjälporganisationers program. Röda korset är ju till för att göra insatser även i krigssituationer. Vi har också möjlighet att pröva bilaterala insatser, förmedlade genom Indien till dessa flyktingskaror. Det har också sagts här i talarstolen att SIDA har varit berett till insatser, vilket utrikesministern också har redovisat. Vid förra interpellationsdebatten utlovade utrikesministern vidgade insatser.
Herr talman! Vi har flera gånger under den gångna hösten haft tillfälle att diskutera FN:s verksamhet och FN:s möjligheter att ingripa i olika situationer. Jag tror också att alla som har följt FN:s verksamhet och kanske framför allt behandlingen av den östpakistanska frågan i FN i höst håller med mig, när jag säger att den utvecklingen har visat vilka oerhörda svårigheter som har förelegat att nå en bred anslutning till kravet på en politisk lösning. Den svenska regeringen — och vi har, vilket diskussionen i dag bekräftar, en mycket enig riksdag bakom oss — har hela tiden framhållit den politiska lösningens grundläggande karaktär för att få en varaktig lösning av tragedin i Östpakistan.
Men nu väntar man. Innebär regeringens ståndpunkt verkligen att man skall vänta tills kriget är över? I så fall kan jag inte säga annat än att jag tycker att det är att handha den humanitära hjälpen på ett inhumanitärt sätt.
Det råder inte heller någon osäkerhet om den analys vi har gjort av orsakerna till krisen och inte heller någon tvekan om var det avgörande ansvaret för situationen ligger. Nu har kritik riktats mot att vi stödde den resolution som vann en så oerhört bred majoritet i FN:s generalförsamling. Vi har kritiserats, därför att resolutionen inte gav den politiska lösningen en jämbördig prioritering med kravet på krigshandlingarnas omedelbara upphörande. Jag kan i och för sig hålla med herr Möller om att denna resolution — liksom varje resolution, som vi ansluter oss till — inte exakt motsvarar den resolution som vi utifrån våra utgångspunkter och värderingar helst skulle ha sett.

Vi kommer alltså i de fortsatta diskussionerna i FN att fasthålla vid vårt krav på en skärpning av resolutionstexterna när det gäller de politiska elementen. När vi, trots att resolutionen inte svarade mot vårt totala krav på hur en resolution bör vara avfattad, ändå anslöt oss till den, berodde det på den fråga som vi ansåg vara helt avgörande, nämligen att slå vakt kring FN-stadgans kategoriska förbud mot användande av militärt våld i umgänget mellan stater, utom givetvis i självförsvar. Det var det som gällde för oss i vår egenskap av liten nation. Detsamma gäller naturligtvis för alla nationer, men jag tror det är särskilt viktigt för en liten nation att benhårt hålla på denna princip och att hålla på den undantagslöst. I debatten förekommer det därvidlag en glidning — herr Ahlmark gled rätt långt ut. Samma tendens förekommer också i vissa stora tidningar, nämligen att acceptera vad man skulle kunna kalla ”det berättigade kriget”. Jag repsektekterar i och för sig den moraliska inställning som ligger bakom den glidningen, och när det gäller så att säga fördelningen av sympatierna och fördelningen av det moraliska ansvaret för situationen råder det ingen skillnad mellan oss. Jag är övertygad om att anslutningen till denna uppfattning är mycket bred och att jag har Sveriges riksdag bakom mig, men trots detta måste jag som svensk utrikesminister stödja ett kompromisslöst och villkorslöst fasthållande vid denna punkt i FN-stadgan. Nu har det framställts frågor här om hur regeringen ser på FN:s möjligheter att förverkliga resolutionens dubbla målsättning, nämligen krigshandlingarnas upphörande och den politiska lösningens genomförande. Jag talade i mitt svar helt avsiktligt om vad som händer i FN. Jag erkänner att det var fel att säga att det är svårt att spekulera om detta; det borde naturligtvis ha uttryckts så, att det är lätt att spekulera men svårt att exakt förutse vad som kommer att hända. Jag skulle visserligen kunna ägna mig åt den spekulationen, men jag utgår ifrån att både frågaren och interpellanten inser att jag som utrikesminister inte gärna kan göra detta. Det pågår för närvarande en rätt aktiv underhandsdiskussion, och det är möjligt att frågan på nytt kommer upp i säkerhetsrådet. Jag får nästa vecka tillfälle att personligen träffa både den engelske utrikesministern och den franske utrikesministern, och jag kommer då självfallet att med dem diskutera frågan. Det är en ren slump att sammanträden och fredsprogram råkar sammanfalla så att jag får träffa dem i nästa vecka, men det är en lämplig tidpunkt. Det är också lämpliga samtalspartners, eftersom England och Frankrike är de stormakter i FN som för närvarande är de mest aktiva. Naturligtvis har den svenska regeringen aldrig sett ett tillbakadragande av de indiska trupperna på det sättet, att Indien skulle lämna fältet fritt för förnyad västpakistansk terror, herr Ahlmark! Ett tillbakadragande — om de politiska förutsättningarna för att ett sådant genomförs kommer till stånd, men det utgår jag från som självklart, därför att det annars inte kommer till stånd — sker i så fall under någon form av FN-kontroll. Det är i och för sig tekniskt sett lätt att genomföra en sådan kontroll, men de praktiska politiska förutsättningarna för den är mindre. Jag skall dock inte här ägna mig åt någon närmare analys av de olika stormakternas inställning till frågan eller spekulera i hur de olika inställningarna under utvecklingens gång kan komma att förändras. Det är ju inte möjligt för en utrikesminister att ägna sig åt den verksamheten publikt, men det är klart att vi gör det internt vid planeringen av vår politik. Till slut vill jag svara på herr Wijkmans och herr Wirmarks frågor om framtida SIDA-insatser och omedelbara humanitära insatser.

Vi är så snart och i all den omfattning som praktiska möjligheter för svenska humanitära insatser erbjuder sig självfallet beredda att omedelbart sätta in dem och även öka dem.

Jag är helt medveten om de speciella insatser, dvs. den ökade prioritering, som utvecklingen ger anledning till av hjälpinsatser och utvecklingssamarbete i Bangla Desh-regionen. Jag kan av naturliga skäl inte i dag konkret ange hur den hjälpen kommer att utformas. Det måste bero på förhandlingar och överläggningar mellan parterna, dvs. mellan SIDA och myndigheterna i Bangla Desh. Jag kan i dag bara ge den politiska deklarationen att Bangla Desh-regionen kommer att inta en prioriterad ställning i vårt fortsatta hjälparbete.

Herr talman! Jag instämmer gärna med utrikesministern i att det har varit — det är helt obestridligt — stora svårigheter att tidigare nå en lösning i FN med det tryck på Pakistan som borde åstadkommas. Jag vill också instämma i att Sverige genom regeringen och utrikesministern angivit var ansvaret ligger för att en politisk lösning inte har kommit till stånd. Utrikesministern säger att han kan hålla med om att FN-resolutionen lika litet som varje annan resolution motsvarar precis vad Sverige önskat. Men Krister Wickman säger också att det var viktigt med en bred anslutning så att resolutionen skulle kunna få effekt! Ja, men då kvarstår ju ändå hela motsättningen i sakfrågan. Var det meningen att man med praktiskt taget alla röster som man kunde få skulle ge extra tyngd åt denna resolution? Både herr Ahlmark och jag har pekat på att det skulle ha skapat svårigheter för Bangla Desh” frigörelse om Indien dragit tillbaka trupperna. Krister Wickmans syfte har alltså i själva verket varit att här skulle visas en massiv uppslutning och demonstration kring en resolution — som skulle kunnat medföra de farliga följder vi kunnat peka på. Krister Wickman säger att Sverige i resolutioner kommer att framställa krav på en skärpning av det politiska elementet i framtiden, vilket jag tycker är en bra tendens. Denna tendens får i så fall följas hela vägen ut så att man som villkor för att i framtiden rösta på resolutioner ställer att det blir en jämbördig lika bindande tyngd med garantier för en politisk lösning. , Det är roligt att utrikesministern nästa vecka skall träffa sin brittiska och sin franska kollega, även om sammanträffandet gäller andra ting. De är, tycker jag, synnerligen lämpliga samtalspartners också i den här frågan, eftersom de i FN röstade på annat sätt än Sverige, dvs. lade ned sin röst. Krister Wickman säger att vi från svensk sida skulle önska en FN-kontroll när trupperna dras tillbaka; jag är inte säker på att orden föll precis så, men det var hans tankegång. Om detta finns ingenting i resolutionen, inte heller i Krister Wickmans svar i dag. Hur skulle det bli med terrorn inne i Bangla Desh? Även om de indiska trupperna drog sig tillbaka i det område där man hade FN-kontroll så skulle en stor del av Bangla Desh lämnas fritt för en fortsatt terror av de där kvarvarande västpakistanska trupperna. Jag skulle vilja be Krister Wickman att uttala sin syn på den här saken, vilken han såvitt jag förstår här har nämnt för första gången. Till slut konstaterar jag att utrikesministern har använt ordet Bangla Desh tre gånger i sitt anförande. Det det är ett, som jag ser det, positivt inslag i den här debatten.

Fru talman! Jag vill foga ett par reflexioner till vad utrikesministern sade om den omedelbara humanitära hjälpen. I sitt svar på den enkla frågan i går talade utrikesministern om att oklarhet förelåg och sade att regeringen, så snart denna oklarhet hade försvunnit, skulle fatta beslut om nya bidrag för humanitära hjälpinsatser. Vi fick nu en deklaration om att det inte finns några politiska hinder att göra hjälpinsatser även när krigstillstånd råder, och jag anser att det är ett mycket viktigt besked från utrikesministern. Därmed har vi ju nu fått klarsignal för att omedelbara humanitära hjälpinsatser i dag är möjliga. SIDA har ju under avsevärd tid varit berett till mycket väsentliga insatser just för flyktingskarorna i Indien, men man har kunnat förmärka att regeringen av någon anledning haft en avvaktande attityd. Jag fattar utrikesministerns deklaration här så att politiska hinder inte föreligger för att omedelbart söka få till stånd humanitära insatser i Indien. Då kommer vi till den praktiska sidan av frågan. Utrikesministern använde formuleringen att regeringen var beredd till insatser så snart praktiska möjligheter öppnas. Jag vill säga att detta är beroende av hur pass aktivt regeringen söker finna sådana öppningar. Om man nöjer sig med att dröja till dess att FN-programmet kan ta emot resurser och starta en verksamhet, kan man kanske få vänta rätt lång tid. Men om man också aktivt söker utnyttja de frivilliga hjälporganisationerna, som jag talat om, bl.a. Röda korset, och om man inte heller utesluter möjligheten till direkta bidrag till det indiska hjälpprogrammet för flyktingar, tror jag att vi kan få till stånd snabba insatser.

Fru talman! Herr Hermansson i Stockholm avgav i början av debatten en deklaration, som gjordes även för vpk-gruppens räkning och som jag ansluter mig till. Jag vill bara göra några reflexioner — kompletterande, kanske man kan säga. Vi förde en debatt här den 2 november, då vi gick igenom hela bakgrunden till de oerhört tragiska händelser som nu utspelas i Indien och Pakistan. I realiteten — jag bortser nu från det formella — inleddes de militära operationerna på den indiska subkontinenten när den västpakistanska militärjuntan natten mellan den 25 och den 26 mars i år började massakrerna i Östbengalen. Under de 8 månader som dessa massakrer pågått har uppskattningsvis — uppgifterna växlar — mellan en halv och två miljoner människor bringats om livet. Tio miljoner har flytt till Indien, och ytterligare tio miljoner beräknas vara på flykt inom Östbengalens gränser. Massakrerna ledde till uppkomsten av den väpnade nationella befrielserörelsen och proklamerandet av Östbengalen — Bangla Desh — som en självständig stat. Befrielserörelsen har även utan den indiska interventionen kommit att behärska allt större delar av Östbengalen.

För Indien har bördan av tio miljoner flyktingar från Östpakistan blivit inte bara ett svårt problem utan ett olösligt problem. De tragiska aspekterna har blivit kända världen över, men till den praktiska lösningen av detta problem har bara ett fåtal av FN:s medlemsstater lämnat några väsentliga bidrag. Den enda realistiska lösningen är självfallet att förhållandena i flyktingarnas hemland, Bangla Desh, blir sådana att de som terrorn drivit bort kan återvända i trygghet.

Från många håll har det gjorts intressanta iakttagelser. Jag har tyvärr inte sett debattprotokollen från FN-diskussionerna, och de tidningsreferat man får är ytterligt fragmentariska och inte alltid pålitliga, så därför kan jag inte yttra mig om hur pass stor roll dessa iakttagelser har spelat i Förenta nationernas debatter. Det påpekades bl.a. av en korrespondent i Hongkongtidskriften Far Eastern Economic Review för den 4 december i år att det rått en utomordentligt stor skillnad i rapporteringen av de militära händelserna från indiskt och från pakistanskt håll. Redan under våren strax efter det massakrerna inletts gjorde den västpakistanska militärjuntan truppsammandragningar i Östpakistan mot den indiska gränsen. Sedan har det förekommit beskjutningar med långdistansartilleri av indiska byar från östbengaliskt område vid så många tillfällen att jag tror att de indiska protesterna var uppe i ett 40-tal när det blev öppet krig för några dagar sedan. En väsentlig skillnad i rapporteringen av dessa gränsintermezzon har märkts mellan Pakistan och Indien.

Jag skulle här, som jag sade förut i frågeform vilja ta upp dessa militära händelser.Jag undrar om de inte över huvud taget spelat någon roll vid bedömningen av ansvaret för det krig som nu rasar i full skala.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men jag vill inte att den skall sluta utan att jag gör en deklaration som innebär att all möjlighet till oklarhet på en punkt undanröjts. En del talare har tolkat mina uttalanden som att det var med en utomordentlig vånda som vi anslöt oss till den resolution i generalförsamlingen som delvis är föremål för dagens debatt, men det förhåller sig inte så. Vi var helt på det klara med att vi skulle stödja den resolutionen. Anledningen därtill var, som jag sagt tidigare — jag behöver inte tolka om resolutionen för att upprepa detta — att resolutionens huvudsyfte är försvaret av FN-stadgans principer, och de principerna är för oss så väsentliga och avgörande att det var självklart för oss att stödja resolutionen. Detta betyder självfallet inte att vi inte kommer att — och det har väl framgått av vad jag sagt tidigare — så långt vi kan aktivt delta i och naturligtvis stödja de diskussioner som nu pågår för att få fram andra förslag, ty frågan ligger ju inte stilla i Förenta nationerna. Man kan spekulera över hur nya resolutionsförslag kan komma att se ut, men som jag nämnt tycker jag inte att det skulle vara särskilt meningsfullt från min sida att göra sådana spekulationer här offentligen. Både herr Ahlmark och herr Möller upprepar att vapenstillestånd och tillbakadragande skulle innebära ett totalt och reellt återställande av den outhärdliga situation som rådde tidigare. Jag bestrider bestämt att det skulle vara den faktiska innebörden.

Helt nyligen har regeringen, just i den situation som råder, gjort det möjligt för Röda korset att svara upp mot de krav som har ställts från Internationella röda korset när det gäller vissa speciella leveranser av blodplasma.

Fru talman! Min kommentar kan bli ganska kort. Jag är ledsen att Krister Wickman inte lät intrycket stå kvar att det var med vånda han anslöt Sverige till den här resolutionen. Den rymmer ett krav på omedelbart återtåg till de gamla gränserna, ett krav som jag från politisk och moralisk synpunkt anser vara ohållbart i det läge som har uppstått. När Krister Wickman säger att vi måste stödja FN-resolutionen därför att vi ska skydda FN-stadgan vill jag bara påpeka att Danmark, Frankrike och England i så fall nonchalerade FN-stadgan. De lade nämligen ner sina röster — det förfaringssätt som jag personligen rekommenderat den svenska regeringen att använda. När Krister Wickman bestrider att det skulle bli fråga om ett västpakistanskt återtåg — resolutionen rymmer också andra krav, säger han — är det fortfarande enligt min mening en felaktig tolkning av resolutionen. Där står klart att eld-upphör plus tillbakadragande skall ske omedelbart, Det står också att man skall ta itu med de politiska frågorna ”på ett senare stadium”. Om man omedelbart drar tillbaka de indiska trupperna läggs landet fritt för ett västpakistanskt återtåg. Fru talman! Jag tror ändå, trots utrikesministerns senaste inlägg, att vi har kommit varandra något närmare under denna diskussion. Får jag därför sluta med att framföra mina förhoppningar om utvecklingen i Östbengalen under de kommande veckorna. Jag hoppas självfallet, som jag antar hela den svenska riksdagen, att det blir ett snabbt slut på striderna i Östbengalen och ett upprättande av en ny nation — Bangla Desh — och att en rättsuppgörelse som kan följa med quislingar och eventuellt tillfångatagna västpakistanska soldater skall ske i civiliserade former.

Bangla Desh bör så tydligt och tidigt som möjligt känna omvärldens stöd. Vi bör självfallet också som framför allt David Wirmark har slagit fast i den här diskussionen, gå in i en massiv biståndsaktion tillsammans med andra länder för att bygga upp det land som så svårt har härjats 1971.
Fru talman! Kritiken i fråga om FN-resolutionen kvarstår på grund av alla konsekvenser som ett tillbakadragande av trupperna skulle fått. Det är en sak som Krister Wickman har sagt emot oss. I sitt senaste inlägg sade han att eld-upphör och ett tillbakadragande av trupperna efter en sådan här FN-resolution skulle skapat en annorlunda situation än förut. Det kan jag inte se. Militärt hade situationen varit densamma — om de indiska trupperna drogs tillbaka efter en FN-resolution — som om de aldrig hade gått in i området; de västpakistanska soldaternas kontroll i Bangla Desh hade bestått. Jag tycker ändå att en del positiva drag kvarstår efter debatten. Hjälp skall kunna ges även då ett visst krigstillstånd råder. Herr Wickman var inte helt nöjd med FN-resolutionen, och att man röstade för den berodde på att FN-stadgan ju vänder sig mot krig. Då är det klart att en resolution som bara hade gällt eld-upphör, parat med mycket starka politiska garantier och krav, hade Sverige också kunnat rösta för. Eftersom herr Wickman har sagt att man skall öka den politiska tonvikten i framtiden och eftersom det i slutet av svaret bara talas om eld-upphör, kan jag bara konstatera att det här går åt rätt håll. Jag hoppas att det kommer att gå ganska fort hela vägen fram: till en jämbördig ställning för kravet på fred och kravet på en politiskt godtagbar lösning.

Fru talman! Herr Möller i Göteborg har riktat ett antal detaljerade tekniska frågor till mig avseende olika aspekter av katastrofhjälp i FN:s regi. Jag vill först understryka att regeringen tillmäter ansträngningarna att hjälpa katastrofdrabbade människor och länder liksom FN s roll därvidlag största vikt. Sverige har därför tillsammans med andra stater tagit initiativ för att förbättra FN:s möjligheter att verka i katastrofsituationer. Sverige har drivit dessa frågor aktivt i alla berörda FN-organ. Den svenska återuppbyggnadsinsatsen i Peru förra året var i sitt slag den första i FNs regi. Regeringen avser att fortsätta att verka för att FN ges tillräckliga administrativa och finansiella resurser så att man i samverkan med de stora frivilliga hjälporganisationerna kan göra snabba och effektiva hjälpinsatser i katastrofsituationer. Herr Möller har frågat mig om jag anser att rekommendationen från ekonomiska och sociala rådet om att ett litet permanent FN-kontor bildas för planering och samordning av katastrofinsatserna är tillräcklig. Regeringens uppfattning är att ett litet kontor kan bli otillräckligt. Sverige har därför under den fortsatta behandlingen av frågan i generalförsamlingen i höst arbetat för att FN:s samordnare av katastrofinsatser skall få — och detta är alltså en resolutionstext — adekvata administrativa resurser. Det svenska ändringsförslaget har godtagits av generalförsamlingens tredje, sociala utskott. Herr Möller har vidare frågat om jag anser att Sverige bör bidra till den fond för första insatser i katastroffall som ECOSOC-rekommendationen omnämner. Även här har en lösning så till vida nåtts som sociala utskottet föreslår att 200 000 dollar skall ställas till FN s generalsekreterares förfogande. Dessa medel skall tas från FN s reguljära budget. Detta är i Överensstämmelse med den svenska uppfattningen att man i möjligaste mån bör undvika att upprätta en rad specialfonder baserade på frivilliga bidrag. Enligt min mening är emellertid det angivna beloppet för lågt, och regeringen avser att verka för att det skall höjas. Om detta inte visar sig möjligt, kan regeringen få anledning att pröva frågan om ett direkt svenskt bidrag till generalsekreteraren. Jag vill vidare nämna att FNs utvecklingsprogram, UNDP, har möjlighet att lämna viss nödhjälp till katastrofdrabbade länder. Herr Möllers tredje fråga avser möjligheten att få mycket stora bidrag till en FN-fond, om det bestämmes att pengar eller utfästelser från enskilda stater får tas i anspråk för visst projekt först efter godkännande av vederbörande givarland. Erfarenheterna tyder på att det är svårt att på förhand mobilisera intresse för att få bidrag till katastrofhjälp. Däremot har det visat sig att hjälpviljan ofta är stor när ett konkret katastroffall inträffar. Jag tror att dessa svårigheter skulle bestå även med den konstruktion som föreslås av herr Möller. Herr Möller har slutligen frågat mig om jag anser att Sverige bör överväga att i sin u-hjälp införa en ny projekttyp, nämligen hjälp till särskilt ofta katastrofdrabbade länder för dels uppbyggandet av varningssystem mot naturkatastrofer, dels planeringsförberedelser gällande mottagande av hjälp. — I den utsträckning som u-länderna prioriterar sådana insatser bör Sverige verka för att de kommer till stånd. Detta kan ske inom ramen för FNs utvecklingsprogram, där Sverige som bekant är den näst största bidragsgivaren, men också bilateralt inom ramen för de svenska samarbetsprogrammen med olika mottagarländer. Jag kan även nämna att Sverige lämnat bidrag till den verksamhet som Röda kors-föreningarnas förbund i Genéve bedriver för att hjälpa de nationella Röda korsen att bygga upp en katastroforganisation. Beslut om ett nytt bidrag för ändamålet fattades för övrigt i dagens konselj.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret, dels för att det kom innan riksdagen slutade i år trots att interpellationen framställdes för endast två veckor sedan, dels och naturligtvis framför allt för innehållet. Jordbävningar, vulkanutbrott, orkaner, inbördesstrider och andra krigiska förvecklingar drabbar ständigt världen. Jag har här med mig FNs generalsekreterares rapport där naturkatastroferna under 1960-talet sammanställts på en karta. Bara de fall är med där en större önskan om internationell hjälp framfördes och blev registrerad hos det Internationella röda korset, men ändå blir det ett hundratal fall inprickade över kartan på dessa tio år. Då är inte krigskatastrofer medräknade utan endast större naturkatastrofer. Som ett pärlband ligger de flesta markeringarna i Mellanamerika, i Medelhavsområdet och på indiska halvön. Det är där vi har de särskilt katastrofutsatta länderna, vilkas situation kräver speciella förberedande insatser beträffande varningssystem, förplanering av hjälpinsatser osv. Men det är på två punkter jag är oense med utrikesministern. Den ena är när han i början av sitt svar säger att det är ett antal detaljerade tekniska frågor jag ställt. Men när t.o.m. ekonomiska och sociala rådet i juli föreslog att ett ”litet” permanent FN-kontor med ungefär fem anställda skulle skapas och när beloppen i fonden — om ens några — tycktes bli löjligt små, då är det givetvis inte tekniska frågor. Det hela gäller om vi här i världen över huvud taget skall få en organisation och resurser som på något sätt kan möta den oerhörda utmaning som katastrofernas rad utgör för mänskligheten. Detta kan därför inte upplevas som en fråga om tekniska detaljer utan som en fråga om humaniteten skall få ett minimum av nödvändiga instrument nu när för första gången, 25 år efter FNs skapande, en sådan här fond kommer till. Jag vill gratulera till framgången att generalförsamlingens tredje utskott nyligen ändrat ”litet” permanent kontor till ”adekvat” permanent kontor och utgår självfallet från att Sverige fortsätter ansträngningarna att ge det uttrycket en så fyllig substans som möjligt när administrationen byggs upp. Bidraget i dag till Rödakorsföreningarnas förbund för att bygga upp nationella varningssystem välkomnas, likaså viljan att pröva motsvarande hjälp via FN eller bilateralt. Det senare är något för SIDA att ta fasta på. Här gäller det radaranläggningar och alla slags andra varningssystem men också problemet hur varningarna sedan skall nå ut till folket. Finns det radioapparater som kan varna i varje by? Vilka evakueringsmöjligheter existerar? Finns ett första lager av material när katastrofen inträffat? Orkanen i november i fjol i Östbengalen visade hur mycket som klickade på de här punkterna och hur mycket som i framtiden kan göras. Att detta också är god utvecklingsekonomi är självklart. Ett lands ansträngningar till ekonomisk och social utveckling får inte slås över ända av en katastrof, vars verkningar hade kunnat undvikas eller mildras. Till slut vill jag ta upp den andra punkten, fondbeloppet som ställs till förfogande. Jag delar självfallet utrikesministerns uppfattning att beloppet är för lågt och noterar tacksamt ansträngningarna att höja det eller annars pröva ett direkt svenskt bidrag. Men låt oss inte stänga dörren till den möjlighet herr Wickman är minst sagt tveksam inför, nämligen att stater skulle kunna inbjudas att bidra till en FN-fond, där en stat har rätt att säga nej beträffande utbetalning av just sina medel till ett visst projekt, som den inte önskar bidra till. Detta är den enda möjlighet som står öppen att i förväg samla bidrag av nämnvärd omfattning, när vi vet att stater inte in blanco vill ge stora bidrag till en allmän internationell katastroffond. I § 96 i dokumentet inför ekonomiska och sociala rådet är denna möjlighet nämnd. Jag konstaterar i varje fall att utrikesministern inte helt stängt dörren för den lösningen, även om han nu inte särskilt mycket tror på den. Men vi måste på något sätt komma ur nuvarande läge som innebär att först när en katastrof har inträffat och dess följder registrerats, vilket tar tid, börjar olika länder att aktivera sig och ett visst insamlande av medel sker. Detta senare tar också tid. Det är de första veckornas insatser som ofta är avgörande. Då kan Röda korset och andra hjälporganisationer inte klara allt, utan en något så när stor fond upprättad i förväg med pengar från stater, är vad som behövs. Med denna vädjan och denna kommentar tackar jag ännu en gång utrikesministern för svaret.

Fru talman! Herr Hermansson i Malmberget har i en interpellation ställt vissa frågor till mig angående handläggningen av en hemställan från 1968 års riksdag om utredning av frågan om pension till arbetstagare med arbete under jord i gruva. På grundval av motioner aktualiserades vid 1968 års riksdag frågan om tidigare pensionering av arbetstagare med arbete under jord i gruva. Andra lagutskottet ansåg i sitt utlåtande nr 66 att frågan borde tas upp till prövning. Utskottet förklarade sig inte berett att närmare ange hur frågan lämpligen borde lösas men pekade bl.a. på möjligheten att lösa frågan avtalsvägen. I enlighet med utskottets förslag hemställde riksdagen hos Kungl. Maj:t om utredning av frågan. Utredningsuppdraget anförtroddes åt pensionsförsäkringskommittén som i samband därmed förstärktes med representanter för LO och SAF. Denna kommitté anmälde senare att det den 9 juni 1969 hade träffats ett avtal mellan Svenska arbetsgivareföreningens allmänna grupp, Grängesbergskoncernens gruvförbund och Mellansvenska gruvförbundet, å ena sidan, samt Svenska gruvindustriarbetareförbundet, å den andra, som innehöll en pensionsplan för arbetare i egentligt gruvarbete under jord. Därmed ansåg pensionsförsäkringskommittén att ytterligare åtgärder i anledning av riksdagens hemställan inte var påkallade. Jag gör i detta avseende samma bedömning som kommittén.

Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min kollega Ivar Hermanssons interpellation angående begärd utredning om sänkt pensionsålder för arbetare inom gruvindustrin. På grund av Ivar Hermanssons sjukdom har det fallit på min lott att motta svaret på interpellationen, och jag är övertygad om att min partikamrat Ivar Hermansson skulle ha uttalat samma missnöje över svarets innehåll som jag finner skäl att göra. Det framgår inte riktigt klart huruvida pensionsförsäkringskommitténs ställningstagande att inte efterkomma riksdagens begäran om utredning skett i samförstånd med departementschefen. Det var detta som fråga nr 1 i interpellationen gällde. Herr Aspling säger sig göra samma bedömning, vilket enligt min mening inte är riktigt samma sak. Har riksdagen begärt en utredning skall denna begäran enligt min mening också efterkommas. Märk väl att i riksdagsutskottets utlåtande år 1968 hänvisades till tidigare överenskommelse om gruvarbetarnas pensionering. Oaktat detta fattade utskottet sitt beslut om en hemställan hos regeringen om utredning. Detta berodde på det helt otillfredsställande innehållet i 1961 års avtal. Ivar Hermansson hänvisar också till detta i interpellationen, och det borde tillkomma riksdagen att göra en bedömning huruvida 1969 års överenskommelse var av sådan innebörd att en utredning vore obehövlig. Kommittén och även herr statsrådet har satt sig över riksdagens beslut, och jag beklagar detta. Jag skall strax påvisa att den överenskommelse som träffades år 1969 verkligen har sina brister. Den kan inte anses ha löst den fråga som är så angelägen att lösa, nämligen en tidigare pensionering av arbetare under jord i gruva som var uttryckt i 1968 års beslut. Men först några ord om behovet av en tidigare pensionering. Att kravet på en pension vid 60 år för gruvarbetare är berättigat var kanske ställt utom allt tvivel. Den som större delen av sitt liv har vistats i gruvarbete kan, när han blir 60 år, inte känna sig särskilt pigg. Bara detta att vistas under jord utan någon som helst kontakt med sol och ljus är en orsak att få bristen kompenserad. Men inte nog med detta. Man skulle ju kunna tro att när man har en sådan här arbetsplats skulle inte arbetstakten vara så högt uppdriven. Arbetstakten i gruvorna är emellertid minst lika uppdriven som på andra arbetsplatser, om inte mer. En gruvarbetare får handskas med tunga maskiner och vibrerande maskiner. Han får ryggskador, han får reumatiska sjukdomar — det hör till vanligheterna. Otaliga är de gruvarbetare som har slitit ut sig i förtid. Den luft som en gruvarbetare andas in är inte heller precis den bästa. Damm är något mycket besvärande. Visserligen finns det dammskydd, men när arbetstakten är så högt uppdriven som den är i många fall går skydden inte att använda. Gruvarbetarna inbjudes till att riskera sin hälsa. Dieselgaserna känner vi också till; gruvarbetarna har bittert klagat över dem. Vid gruvkonflikten i malmfälten var den frågan en av de mest centrala och angelägna när det gäller arbetsmiljön. Vid ett samtal som jag hade för några dagar sedan med en gruvarbetare i Grängesbergsgruvorna berättade han, att trots den uppmärksamhet som dessa hälsorisker fått planerar gruvledningen där att sätta in dieseltruckar. Som jag ser det är detta en oerhörd nonchalans mot gruvarbetarna. Gruvarbetet bedrivs också på allt djupare nivåer för varje år och med en allt större maskinutrustning. Dessa maskiner orsakar ännu mer oljeoch dieselgaser, damm och ett fruktansvärt buller. Ävenså kvarstår de stora nivåskillnaderna mellan huvudnivån, där hissen stannar, och arbetsplatsen dit man skall ta sig på stegar eller genom långa branta nedgångar, ofta bärande på tung materiel. Arbetstakten är högt uppdriven i gruvorna, och det hårda jobbet måste utföras på hälsovådliga arbetsplatser, där det varje år upptäcks nya fall av silikos — förutom de misstänkta fall som redan finns. Men gruvarbetarna har också fått ett nytt gissel, nämligen den radongas som nu har konstaterats i gruvorna. I sådana gruvor där det finns stora mängder radongas har dessa i många fall förorsakat lungcancer. Det har också visat sig att det inte är så lätt att eliminera de gaserna som man först trodde. Med den arbetsmiljö och den arbetstakt som gruvarbetarna har är en lägre pensionsålder berättigad. 60 år anses av gruvarbetarna själva vara den riktiga pensionsgränsen. Det faktum att två stora fackliga avdelningar i Norrbotten har tagit initiativ till en pensionering vid 60 år — och fått stöd av 2 571 namnunderskrifter — vittnar om vilken stark opinion som finns för en tidigare pensionering. Det bör också påminnas om att Gruvs extrakongress 1970 uttalade sig för 60 års ålder som pensionsgräns. Klart är också att arbetarna är missnöjda med den uppgörelse som nu gäller. Den uppgörelse som träffades 1969 var heller ingenting att skryta med. Den gällde då bara vissa underjordsarbeten men kompletterades i september 1970 med att gälla alla underjordsarbeten. Uppgörelsen har många brister. Sålunda får man först vid 28 års ålder börja tillgodoräkna sig pensionsgrundande tjänstetid. Detta måste ses som en mycket stor brist, då många börjar sitt underjordsarbete mycket tidigare. Man skall också komma ihåg att många redan har förstört sin hälsa före 28 års ålder. Men för att få full pension skall en underjordsarbetande gruvarbetare ha jobbat i gruvan i 23,5 år — alltså efter 28 års ålder. Det jobb som han gjort tidigare räknas inte. Vid full pension får han vid 63 års ålder 50,6 procent av genomsnittet på underjordsarbetet året före. Det är sannerligen ingen lön att leva på! Men avtalet innehåller också en morot. Om man jobbar ytterligare två år får man 14,4 procent till i pension. Detta lockbete kan inte vara mänskligt riktigt för en utsliten gruvarbetare som inte kan leva på 50,6 procent av genomsnittet föregående år; då skall han drivas att arbeta i två år till. Att pensionsförsäkringskommittén kan anse sitt uppdrag slutfört efter en sådan uppgörelse kan jag inte förstå. En utrednings uppgift är väl att redovisa sitt resultat, inte ett förhandlingsresultat mellan två parter, som detta är, där arbetsköparen hela tiden är den som sitter inne med makten. Kommitténs uppgift borde mänskligt sett vara att utarbeta vilken ålder som med hänsyn till gruvarbetarens bästa är den mest lämpliga. Pensionsförsäkringskommitténs ställningstagande visar bara att den ställt sig på arbetsköparens sida, och att också socialministern gjort det gör ju inte saken bättre. Jag vill till sist, fru talman, fråga socialministern: När statsrådet här gör samma bedömning som pensionsförsäkringskommittén, innebär det då att socialministern finner det nuvarande avtalet för gruvarbetarnas pension tillfredsställande?

Fru talman! Som jag framhållit i mitt interpellationssvar förstärktes pensionsförsäkringskommittén med representanter för arbetsmarknadens parter i samband med att kommittén fick ta över riksdagens framställning rörande frågan om gruvarbetarnas pension. Detta var naturligt, inte minst med tanke på att andra lagutskottet anvisat avtalsvägen som en av de vägar på vilken man kunde söka en lösning. De nya ledamöterna blev förutvarande andre ordföranden i Landsorganisationen Edvard Vilhelmsson och direktören i Svenska arbetsgivareföreningen Lennart Bratt. Sedan den överenskommelse vi nu diskuterar hade träffats anmälde kommittén att den fann ytterligare åtgärder med anledning av riksdagens skrivelse icke påkallade. Till yttermera visso begärde Vilhelmsson och Bratt i anslutning därtill att bli befriade från kommittéuppdraget, uppenbarligen därför att de inte ansåg någon ytterligare utredning av frågan behövlig sedan uppgörelsen hade träffats. Herr Hagberg bör observera att interpellanten, herr Hermansson i Malmberget, som inte är i tillfälle att närvara här i dag, hade deltagit i förhandlingarna och såvitt jag vet själv var med och undertecknade uppgörelsen den 9 juni 1969. Sedan är det en helt annan sak om herr Hagberg och herr Hermansson är missnöjda med den träffade uppgörelsen. Då är det — låt mig betona det — en fråga som i första hand bör lösas på det fackliga planet. Herr Hagberg har framhållit de påfrestningar som gruvarbetarna under jord är utsatta för. Jag råkar vara född och uppvuxen i en gruvbygd i Bergslagen och är inte helt främmande för de ofta mycket hårda villkor som gruvarbetet innesluter. Men man skall hålla i minnet att det också finns andra arbetsområden med stora påfrestningar i både fysiskt och psykiskt hänseende. Att lagstiftningsvägen söka dra gränser här skapar utan tvivel mycket svårlösta problem och tvistigheter. Jag har stor förståelse för gruvarbetets påfrestning. Samtidigt skall herr Hagberg komma i håg — det är han säkert medveten om; han kommer själv från en järnverksbygd — att det finns många andra arbeten där påfrestningarna är mycket stora.

Fru talman! Till en början vill jag beklaga att Ivar Hermansson i Malmberget inte har möjlighet att vara här och delta i den här debatten. Jag tror att mycket då skulle ha blivit enklare. Det gäller bl.a. frågan om vart utredningen tog vägen. Som socialministern påpekade var herr Hermansson med och träffade den här uppgörelsen, och jag vill säga, att ingen som var med i den delegationen skulle ha kunnat ställa frågan på det sätt som den ställs i interpellationen. Det har påtalats att gruvarbetarnas krav om en sänkt pensionsålder har ytterligare understrukits av den aktion som har gjorts vid de stora Norrbottenavdelningarna, och det är riktigt. Men då skall man också ha i minnet att när man gjorde den aktionen, som mycket riktigt stöds av 2 500 man, har man vidgat kravet på en sänkt pensionsålder att omfatta också andra än underjordsarbetarna. Jag skall inte kommentera det nya kravet utan jag skall försöka att tala litet grand om underjordsarbetarnas situation. Jag vet efter många inlägg som gjorts tidigare i debatter i ärendet, att vi är överens om att underjordsarbetarna har en situation som verkligen kräver insatser också när det gäller att förbättra pensionerna både vad beträffar tidigare pensionsålder och en bättre ekonomisk uppgörelse, därför att gruvarbetet är fortfarande trots mekaniseringen ett fysiskt väldigt tungt arbete. De övriga faktorerna med spränggaser, damm och mörker och fukt har inte förändrats, och det är också riktigt att det har tillkommit ett nytt bekymmer, vars omfattning jag inte vet, nämligen radongasen, som ju har väckt berättigad uppmärksamhet. Att sedan de här gruvförekomsterna ofta ligger i områden där också klimatet utgör en påfrestning och att många av dem ligger ute i obygder där samhällsservicen sannerligen lämnar mycket övrigt att önska gör ju heller inte den här bilden särskilt mycket bättre. Vad är det då för en grupp av människor som vi talar om? Ja, de direkt underjordsarbetande människorna uppgår till ungefär 5 000 arbetare spridda över stora delar av det här landet. Det är en kår som utan tvekan kan sägas mycket starkt bidrar till folkhushållet. Jag är av den bestämda uppfattningen att gruvarbetarnas pensionsålder bland andra berättigade krav verkligen måste åtgärdas. Om det sedan skall ske genom en lagstiftning eller om det skall klaras avtalsvägen är för mig inte den stora frågan. Men jag skulle gärna vilja uppehålla mig litet vid vad jag tycker är väsentligt, oavsett vilken väg man väljer. När vi talar om gruvarbete är det ganska vanligt att vi tänker på LKAB, Grängesbergsbolaget och Bolidenbolaget. Det är de stora företagen. Men ca 20 procent av de underjordsarbetare som i dag är verksamma arbetar i smågruvor, och jag vill verkligen understryka att det är smågruvor. De gruvorna kan inte ekonomiskt klara den påfrestning ekonomiskt som det skulle innebära att sänka pensionsåldern i enlighet med de här kraven. Det är det som har gjort att också Gruvindustriarbetarförbundet har fått träffa den uppgörelse som var möjlig att genomföra för hela branschen som sådan. Man kan klaga över pensionsuppgörelsens innebörd, men bör då beakta de skilda ekonomiska förutsättningarna. Det finns — det erkänner jag villigt — väldigt mycket där som behöver förbättras. Om man skall klara det här för de små gruvorna och om man över huvud taget skall kunna genomföra den här berättigade reformen, är det alltså til syvende og sidst fråga om ekonomi. Jag skulle faktiskt vilja ge det rådet till socialministern — kontrollera gärna att de här uppgifterna stämmer; jag tror att de är riktiga — att man försöker finna vägar genom insats av statsmedel, i vilken form kan jag inte säga, för att klara den ekonomiska förutsättningen för att över huvud taget kunna genomföra den här reformen. I annat fall kommer det att betyda att om en uppgörelse träffas eller en lag stiftas, kommer de här människorna som jobbar i de små gruvorna, såvitt jag förstår, aldrig att få njuta frukten av den reformen, därför att då har de företagen för länge sedan slocknat. Jag vill inte påstå att påfrestningarna ekonomiskt blir sådana att de små gruvorna faller ihop i dag, men jag är övertygad om att det skulle bidra till att avsevärt förkorta de gruvornas livslängd. Med kännedom om var de gruvorna ligger vill jag säga att det löser måhända ett problem, men det skapar samtidigt många nya problem.

Fru talman! Det framstår som naturligt att kraven på fortsatta förbättringar beträffande pensionsåldern för gruvarbetarna i första hand tas upp vid avtalsförhandlingarna och att man söker lösa problemet avtalsvägen. Det är också avtalsvägen som Landsorganisationen genom årets centrala avtalsuppgörelse har åstadkommit en snabb lösning av frågan om sänkt pensionsålder. I övrigt har herr Häll belyst frågan i dess helhet. Jag har ingen anledning att här utveckla ytterligare synpunkter. Herr Hagberg ställer frågan till mig, om jag vill vara med och hjälpa gruvarbetarna att få bättre pension. Jag vill, herr Hagberg, vara med och se till att vi över huvud taget kan lösa en rad pensionsfrågor. Därmed är jag över på den fråga som herr Hamrin ställde. Jag vill bara understryka att pensionsålderskommittén har till uppgift att göra en översyn av hela det regelsystem som gäller för uttag av ålderspension från folkpensioneringen och ATP. Såväl frågan om en allmän sänkning av pensionsåldern som frågan om en mera rörlig pensionsålder skall som bekant behandlas i detta sammanhang. Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten. Jag har stor förståelse för de problem och svårigheter som gruvarbetet innesluter, och jag är medveten om att vi har mycket kvar att göra, inte minst på arbetsmiljösidan. Jag är medveten om att gruvarbetet i många avseenden är mycket speciellt och att fortsatta kraftfulla insatser för att förbättra arbetsmiljön är angelägna.
Fru talman! Jag vet att det också finns många andra arbeten där man vill ha en lägre pensionsålder, men vi sysslar i dag inte med det problemet, utan dagens fråga gäller gruvarbete under jord. Alla som sitter här vet att gruvarbetarna vill ha lägre pensionsålder och känner att de från mänsklig synpunkt behöver det. Jag tror inte att vi så mycket bör diskutera LO:s metod att förhandla sig fram, men det är kanske inte många som tycker att den är så snabb och effektiv som den skulle kunna vara. Jag vill bara tala om för socialministern att om hans parti vill, så finns det faktiskt en majoritet i denna riksdag för att genomföra en lägre pensionsålder för gruvarbetarna.

Fru talman! Fröken Bergegren har frågat mig dels om jag anser att det nuvarande kontrollsystemet när det gäller uppföljningen av den europeiska sociala stadgan har den kompetens som erfordras, dels om jag vill redogöra för hur långt vårt land hunnit i strävandena att tillämpa denna stadgas bestämmelse om lika lön för lika arbete. En av Europarådet utarbetad europeisk social stadga undertecknades den 18 oktober 1961 av 13 av rådets medlemsstater, bland dem Sverige. Sveriges ratifikationsinstrument deponerades den 17 december 1962 och stadgan trädde i kraft den 26 februari 1965, sedan fem medlemsstater ratificerat den. Stadgans ändamål är att höja levnadsstandarden och förbättra de sociala förhållandena i Europarådets medlemsstater. Enligt stadgan åligger det fördragsslutande land att vartannat år till Europarådets generalsekreterare insända rapport om tillämpningen av de bestämmelser i stadgan som landet godtagit. Avskrifter av rapporten skall tillställas de nationella arbetsmarknadsorganisationerna. Yttranden som inkommer från sådana nationella organisationer vidarebefordras till generalsekreteraren. Ländernas rapporter granskas av en expertkommitté, som består av högst sju ledamöter med erkänd kompetens i internationella sociala frågor. De utses av ministerkommittén efter förslag av de fördragsslutande länderna. En representant för internationella arbetsorganisationen skall inbjudas att såsom rådgivare deltaga i expertkommitténs överläggningar. De fördragsslutande ländernas rapporter och expertkommitténs utlåtande granskas av en underkommitté till Europarådets sociala kommitté. Underkommittén skall bestå av en representant för var och en av de fördragsslutande länderna. Den skall inbjuda högst två internationella arbetsgivarorganisationer och högst två internationella arbetstagarorganisationer att sända observatörer med rådgivande uppgifter till kommitténs sammanträden. Underkommittén avger utlåtande till ministerkommittén och fogar därvid expertkommitténs rapport. Expertkommitténs utlåtande överlämnas av generalsekreteraren till den rådgivande församlingen. Församlingen skall sedan avge yttrande över utlåtandet till ministerkommittén. På grundval av underkommitténs rapport och efter hörande av den rådgivande församlingen kan ministerkommittén slutligen med två tredjedels majoritet "besluta om rekommendationer till de fördragsslutande parterna. Såsom framgår av det jag nu anfört försiggår kontrollen av stadgans tillämpning i tre instanser: expertkommittén, den mellanstatliga underkommittén till Europarådets sociala kommitté samt ministerkommitté::. Innan ytterligare erfarenheter vunnits av det nu existerande kontrollmaskineriet, som i hela sin omfattning endast tillämpats en gång, finns det knappast anledning att ta upp frågan om väsentliga ändringar i detsamma till diskussion. En svaghet som visat sig i kontrollförfarandet håller på att avlägsnas. Ministerkommittén har nämligen bemyndigat generalsekreteraren att i fortsättningen till rådgivande församlingen överlämna inte bara expertkommitténs utlåtande utan samtidigt också underkommitténs rapport.

Lönerna i de olika tjänsterna är desamma, vare sig tjänstens innehavare är en man eller en kvinna. Detsamma gäller övrig offentlig verksamhet. Såvitt gäller LO/SAF-området har likalönsprincipen numera också genomförts i samtliga avtal. Ett gradvis upphävande av kvinnolönerna skedde under förra hälften av 1960-talet. De sista två avtalen, vari särskilda lönesatser för kvinnor inskrivits, upphörde att gälla den 31 mars 1967. En planenlig eliminering av kvinnolönerna har således genomförts, och fr.o.m. den 1 april 1967 existerar inte längre några särskilda kvinnolönesatser i avtalen på LO/SAF-området. I fråga om tjänstemän inom den privata sektorn tillämpas inte lönetariffer e. d. liknande de som används i offentlig tjänst utan lönen bestäms i regel individuellt för varje tjänsteman. Det existerar inte heller på detta område avtalsmässiga löneskillnader mellan män och kvinnor.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret på min interpellation. Min första fråga avsåg i vad mån man har haft sådana erfarenheter av kontrollförfarandet rörande den sociala stadgan i Europarådet att man borde överväga några ändringar av kontrollsystemet. Jag hade kanske hoppats att socialministern hade kunnat lämna en något mer utförlig redovisning av erfarenheterna, men jag förstår att det inte är lätt mot bakgrunden av att man har tillämpat detta maskineri bara en enda gång. Jag har fått en mycket koncis redogörelse för kontrollsystemet, som jag tror är av mycket stort värde som bakgrund till den här frågeställningen. Skälet till min interpellation är främst de erfarenheter jag har utifrån Europarådets rådgivande församling i fråga om kontrollen av den sociala stadgans efterlevnad. Sverige slapp rätt lindrigt undan vid den granskning som gjordes av de oberoende experterna, men de hade ändå några anmärkningar att framföra. När det gällde Art. 4 § 3 som handlar om lika lön, uppskattade man visserligen de ansträngningar Sverige hade gjort för att leva upp till detta åtagande, men man fann lika fullt att vi inte uppfyllde våra förpliktelser inom speciellt jordbruk och trädgårdsnäring. Vi har från den rådgivande församlingens sida inte haft möjlighet att åberopa de förklaringar som regeringarna har ingivit på anmärkningarna från de oberoende experterna, därför att det har inte varit ett offentligt tillgängligt material.

Dessa rapporter innehöll väl ett material som kanske inte var alldeles up to date. Efter att ha tagit del av de upplysningar socialministern har lämnat i dag kan man väl uttala den förmodan, att nästa gång expertkommittén återkommer till den här frågan så kommer man att vara övertygad om att Sverige uppfyller fordringarna på det här fältet. Vi har ju, när vi ratificerade den sociala stadgan, klart angivit att det enligt den svenska regeringens uppfattning inte kunde bli fråga om att regeringen skulle blanda sig i avtalsrörelsen på arbetsmarknaden. Emellertid hade de oberoende experterna rätt många anmärkningar att göra mot medlemsstaternas rapporter. Man begärde in ytterligare information i ett mycket stort antal fall, och i inte mindre än 57 fall föreslog man ministerkommittén att vederbörande regeringar skulle tillställas en uppmaning att på grundval av de anmärkningar som gjorts se till att den nationella lagstiftningen anpassades efter stadgans föreskrifter. Eftersom det just i det fall jag har berört visade sig att expertkommitténs ställningstagande grundade sig på ett i viss mån ofullständigt material kan man gissa att det också var fallet i många av de anmärkningar som riktades mot andra länder. Det gör att man kanske bör iaktta en viss försiktighet. Den underkommitté under Europarådets sociala kommitté som granskade expertkommitténs betänkande kom fram till en helt annan uppfattning och sade att man för tillfället inte borde följa någon av dessa 57 rekommendationer. Rådgivande församlingen å sin sida ställde sig i stort sett bakom expertkommitténs bedömningar, men man framhöll att med hänsyn till att det var första gången som kontrollmaskineriet fungerade skulle man inte gå för bröstgänges till väga. Man nöjde sig därför med att föreslå att ministerkommittén skulle tillställa samtliga medlemsländer, alltså inte bara de som hade ratificerat stadgan, hela materialet och att man samtidigt till de länder som hade ratificerat stadgan skulle rikta en uppmaning att noga följa de förpliktelser man hade åtagit sig att följa. Nu vet vi att vi i Sverige är mycket samvetsgranna, och innan vi ratificerar en konvention undersöker om vi behöver ändra vår lagstiftning för att den skall svara mot vad vi har åtagit oss. När man ser på hur stadgan har tillämpats, får man det intrycket att andra länder kanske inte är fullt så samvetsgranna. Länder som bevisligen har en sociallagstiftning som inte är lika långt kommen som vår har ratificerat stadgan utan de många förbehåll som vi har gjort och ådragit sig en rad anmärkningar som inte kan vara helt grundlösa. Det gör att man ställer sig en liten smula frågande till hur det kommer att gå i fortsättningen. Kommer hela detta maskineri som man har byggt upp att bli en apparat som man sätter i gång och som sedan mynnar ut i ingenting? Jag vet inte om socialministern har någon möjlighet att tala om vilka slutsatser ministerkommittén har kommit till. Jag känner till att man inte kan meddela något om vad som har förevarit under överläggningarna där men möjligen vad man har kommit fram till för beslut. En mycket värdefull upplysning har jag fått i dag. Och det är att rådgivande församlingen fortsättningsvis kommer att vid sin bedömning av efterlevnaden av den sociala stadgan inte bara ha tillgång till expertkommitténs betänkande utan också det utlåtande som har avgivits av Europarådets sociala kommittés experter. Det gör att vi väl i fortsättningen får ett bättre underlag för bedömningen av stadgans efterlevnad. Därför får man väl hoppas att nästa kontrollomgång skall leda till ett bättre resultat. Mot bakgrunden av det tycker jag att jag kan vara ganska nöjd med socialministerns uttalande att det kanske är för tidigt att börja tala om att se över bestämmelserna om kontrollapparaten nu utan att man får avvakta ytterligare erfarenheter. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Fru talman! Jag vill i detta sammanhang begagna tillfället att betona värdet av internationellt samarbete på det viktiga sociala fältet. En väg att främja den sociala utvecklingen i olika länder är att införa konventioner av den typ som vi här diskuterar. En första förutsättning för ett framgångsrikt resultat är därvid att så många länder som möjligt ansluter sig till konventionerna och tar på sig de förpliktelser som följer med dessa. För kontrollen av efterlevnaden har det såvitt det gäller Europarådets sociala stadga — det framgår nog av den debatt vi för — tillskapats en ganska omständlig procedur. Mycket arbete läggs ner i olika länder för att utforma rapporter över reglernas tillämpning. Sedan följer hela den kedja av olika genomgångar som jag har redogjort för i mitt interpellationssvar. I sista hand är det ministerkommittén som utfärdar eventuella rekommendationer till de berörda ländernas regeringar. Det är en självklarhet att ingångna förpliktelser skall respekteras. Det visar sig emellertid också att det på ett fält som detta kan vara svårigheter förenade med att i olika avseenden tolka såväl innehållet i enskildheter i konventionen som innebörden av ländernas lagstiftning och sociala förhållanden i övrigt. När ministerkommittén nyligen hade att ta ställning till den första omgången rapporter över stadgans tillämpning, avstod man på dåvarande stadium från att utfärda några rekommendationer utan beslöt att i stället avvakta ytterligare rapporter. Det var nog en klok åtgärd med hänsyn till att det av förklarliga skäl är stora problem när en sådan här procedur första gången skall börja. Jag har också i mitt svar antytt att det är för tidigt att nu dra några mera långtgående slutsatser av det existerande kontrollmaskineriet, innan ytterligare erfarenheter vunnits, och fröken Bergegren underströk själv detta. Låt mig, fru talman, innan jag slutar än en gång betona det stora värde jag ser i att de sociala frågorna får en engagerad behandling i Europarådet. Socialpolitiken är om något beroende av internationella kontakter och internationellt samarbete.